Fru talman! Per Bergman säger att han gläder sig över att de moderata motionerna har blivit avstyrkta. Jaja, Per Bergman, men vi skall också komma ihåg att det är många andra motioner än moderata sådana som man behandlar i det här betänkandet, bl.a. en mycket tung socialdemokratisk motion som väckts av Per Olof Håkansson och hela den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen — om man så får kalla den. Jag skall citera en bit ur den socialdemokratiska motionen för att visa hur farligt det är att göra så svepande formuleringar som den Per Bergman nyss gjorde. Så här står det nämligen på ett ställe om propositionen: ”Genom propositionen 1978/79:213” — alltså den proposition vi nu talar om — ”sätts på pränt och kodifieras en utveckling som riskerar att förvandla kommuninvånare och kommunala nämndsledamöter till regeringsstatister. Detta är en utveckling som icke kan accepteras.” Det är alltså vad socialdemokrater skriver, och den motionen har också Per Bergman varit med och spolat. Det är på det viset, som jag tidigare sagt, att vi tillsammans i utskottet har tillrättalagt en mängd felaktiga uppfattningar som många fick när de läste propositionen. Därför kan vi inte springa omkring och vara glada och säga att det är skönt att moderata motioner har avstyrkts. Det är skönt att också socialdemokratiska motioner avstyrkts, Per Bergman.
Fru talman! Skillnaden är att utskottet på den här punkten tagit ett initiativ. Jag hoppas verkligen att Rolf Dahlberg inte smyger sig ifrån det faktum att vi varit eniga i utskottet när det gäller åkermarken och Skånemarken. Detta för att vi skall kunna hantera frågorna när det gäller Skåne. Det är något helt annat än att avstyrka moderaternas motion om markägarintressen. Vi har alltså skrivit oss samman på den här punkten, och det är det väsentliga.
Fru talman! Det här citatet ur den socialdemokratiska motionen är ett 191 allmänt uttalande. Man är så kritisk att jag tror att det inte går att hitta något motsvarande i någon moderat motion. Det måste väl Per Bergman hålla med om.
Fru talman! Jag hade inte tänkt säga det jag nu kommer att säga. Vi är ju eniga när det gäller frågan om åkermarken, Rolf Dahlberg. Men ett tidigare statsråds hantering av denna fråga föranledde den här skrivningen i motionen som inte bara jag har formulerat. Men den saken är glömd nu.

Fru talman! Som framgår av utskottets betänkande på s. 11 skall den utformning av riktlinjerna för fritidshusbebyggelse som förordas i propositionen inte ses som ett uttryck för en mera restriktiv inställning till tillkomsten av enskild fritidsbebyggelse. Mot bakgrund av Karin Ahrlands inlägg är det viktigt att det här uttalandet verkligen betonas. En begränsning i tillkomsten av fler enskilt ägda fritidshus skulle strida mot medborgarnas klart uttalade efterfrågan. Antalet fritidshus uppgår i dag till runt 650 000 av vilka de flesta är enskilt ägda. Det årliga tillskottet är dock mycket lägre i dag än på 1960-talet. Detta beror då inte på minskad efterfrågan utan på dålig planberedskap och på svårigheter att få byggnadslov utanför stadsplanelagda områden. Att det är så framgår inte minst av prisutvecklingen på fritidshus. Efterfrågan på ett eget fritidshus är nämligen så stor att priserna har skjutit i höjden på ett oroväckande sätt — oroväckande, därför att en begränsning av tillgången på fritidshus främst går ut över människor i vanliga inkomstlägen. En undersökning som gjordes 1973 bland personer som då köpte fritidshustomter i utbyggnadsområden inom pendlingsavstånd från Stockholm visar att den genomsnittliga hushållsinkomsten låg på ca 40 000 kr. Detta innebär att de som då köpte fritidshustomter hade en lägre genomsnittlig hushållsinkomst än normalhushållen hade i vårt land. Sedan dess har priserna tredubblats. I dag är det därför främst andra, ekonomiskt bättre ställda hushåll som har råd att efterfråga fritidshus och fritidshustomter. En undersökning, som genomfördes av Tekniska högskolan 1977, visar att befintliga fritidshus i stor utsträckning innehas av personer med låga inkomster. Därav framgår att det tidigare varit möjligt för människor i vanliga inkomstlägen att skaffa sig ett eget fritidshus. När nya eller befintliga fritidshus i dag säljs blir det i första hand till människor med goda inkomster och i goda ekonomiska förhållanden i övrigt. En begränsning av enskild fritidsbebyggelse skulle därför vara en i vid mening fördelningspolitisk felriktad och orättvis åtgärd. Fru talman! Enligt moderat uppfattning är det synnerligen angeläget att medborgarnas efterfrågan på fritidsbostäder tillgodoses. I vårt vidsträckta och glest befolkade land räcker marken mycket väl till för att uppfylla detta krav. Knappast någonstans kan man finna någon trängsel ute i markerna. Trängseln hittar man vid badplatser, efter iordninggjorda stigar, spår. platser med ”konstgjord natur” och möjligen i vissa stora fritidsbyar. Nr 49 Den nuvarande fritidsbebyggelsen återfinns främst längs kuster och runt — Tisdagen den vissa sjöar och med tyngpunkten runt Stockholm och på västkusten. 11 december 1979 Exempelvis finns omkring 60 96 av alla fritidshus inom 15 mil från Stockholm, Göteborg och Malmö, och närmare hälften ligger inom 1,5 km Den fysiska riksfrån kust. Förutsättningarna för en väsentlig utökning av fritidsbebyggelsen planeringen på västkusten och på sydkusten och i stora delar av Stockholms skärgård är uppenbarligen starkt begränsade. Stora delar av inlandet — även i anslutning till sjöar och vattendrag — utnyttjas däremot i ringa utsträckning. Här borde all efterfrågan kunna tillgodoses. Detta framgår även av bil. 2 i propositionen. I den där redovisade, av regeringen i september 1978 antagna, s.k. allmänna promemorian framgår att kommunernas redovisningar visar att många områden i landet är lämpliga för utökad fritidsbebyggelse. Vi moderater instämmer helt i detta. Som exempel på områden som kan utnyttjas för fler fritidshus vill jag hänvisa till en undersökning från Jönköpings län år 1974. Där anges, att om man för fritidsbebyggelse endast tar i anspråk en tjugondedel av länets strandområden, med en 200-500 m bred från bebyggelse fredad strandzon, skulle man inom 1—-1,5 km från strand kunna inrymma 75 000 fritidsbostäder. I dag finns det mindre än 15 000 fritidshus i Jönköpings län. Det hävdas ofta att fjällvärlden snabbt håller på att bli överexploaterad. Verkligheten talar ett annat språk. I slutet av 1975 fanns det exempelvis 24 000 fritidshus i Jämtlands län. Av dessa hade ca 1 800 tillkommit i själva fjällvärlden mellan 1970 och 1975. Härjedalen, där trycket av många anses vara särskilt hårt, hade inte fler än 5 000 fritidshus, vilket kan jämföras med 3 500 i Östersunds kommun, ca 15 000 i Jönköpings län och ca 95 000 i Stockholms län. Fru talman! Civilutskottet har pekat på en annan del i den allmänna promemorian. Där står bl.a. följande: ”Fritidsbebyggelse i form av enstaka hus eller mindre husgrupper i anslutning till befintlig bebyggelse på landsbygden är ofta en lämplig form för fritidsboende i stora delar av landet. Betydande möjligheter torde finnas att för sådan bebyggelse utnyttja improduktiva arealer. Lämpligt utförd kan sådan fritidsbebyggelse på ett värdefullt sätt berika och komplettera tidigare befintlig fast bebyggelse och därigenom bidra till kulturlandskapets bevarande. Olika upplåtelseformer för sådan bebyggelse bör kunna komma i fråga.” Jag vill helt instämma i detta uttalande. F. ö. överensstämmer det helt med av oss moderater under många år framförda synpunkter. Fru talman! Det finns i vårt land ett stort intresse för natur och fritidsboende. Behov av avkoppling och av att få komma närmare naturen är grundläggande motiv för dem som efterfrågar en egen fritidsbostad. Det råder, som framgår av utskottets betänkande, inget tvivel om att vi i mycket stora delar av vårt land kan tillgodose dessa önskemål — något som vi moderater hälsar med stor tillfredsställelse. Rolf Dahlberg har redan utvecklat vår principiella syn i vad gäller 193 Västerdalälven och avslutningsvis vill jag därför yrka bifall till civilutskottets hemställan, med undantag för mom. 6 där jag yrkar bifall till reservation är

Fru talman! Kymmenprojektet innebär en omfattande torrläggning av Rottnaälven i Värmland. De vatten som berörs har mycket stort värde från s.k. bevarandesynpunkt, och detta gäller både själva älven och den närmaste omgivningen. De båda sjöarna Rottnen och Kymmen kommer enligt planerna att korttidsregleras. Rottnaälvens nederbördsområde skulle komma att utnyttjas. Det för med sig att Rottnaälven däms upp omkring två mil och därefter leds vattnet i en 10 km lång tunnel till Kymmen för att via kraftverket gå ner till Rottnen. På det här sättet skulle den vackra älven ersättas med en två och en halv mil lång regleringssjö. Nedanför dammen skulle älven torrläggas, så när som på en viss minimitappning. Den nästan vattentomma älvfåran skulle mynna ut i sjön Rottnen i Gräsmarks kyrkby. Vacker natur förstörs och det kan bli problem även för vatten och avlopp i Gräsmark. Det är detta som Göthe Knutson tidigare i debatten kallade för ”utomordentligt små ingrepp”. Fru talman! Det rör sig enligt Kymmenprojektet om en sammanlagd torrläggning på omkring tre mil om man räknar med Granån och Kymsälven. Rottnaälven är den längsta kvarvarande outbyggda älvsträckan i södra Sverige. Den har erkänt höga naturskyddsoch rekreationsvärden. I Rottnaälven finns en stam av storöring, som sannolikt är unik i det här landet. I denna bygd, som är beroende även av turismen, har fritidsfisket en stor betydelse. För ett par veckor sedan diskuterade kammaren Sölvbacka strömmar i Härjedalen, och bland argumenten för att undanta Sölvbacka från utbyggnad framfördes också det jämförelsevis ringa tillskott av energi som en utbyggnad skulle ha medfört. Samma resonemang kan med fog anföras när det gäller Kymmenprojektet i Värmland. Tillskottet blir här ännu mindre än i fallet Sölvbacka eller bara 0,058 TWh per år — med reservation för att den uppgift som Göthe Knutson här lämnade tidigare skulle visa sig vara riktig, vilket skulle innebära en mindre korrigering till 0,068 TWh. Det är dock en liten energimängd i rikssammanhang, där det planeras att vi 1990 skall ha vattenkraft utbyggd som skall ge 65 TWh. F.n. har vi 62 TWh. Hundra gånger så mycket energi som Kymmen ger skulle vi kunna spara i det här landet enbart genom att införa varvtalsreglering på motorer inom industrin. Mot detta skall alltså bevarandevärdena i detta primära rekreationsområde ställas. Så, fru talman, till detta med sysselsättningen. Bertil Jonasson talar om den icke-socialistiska sidans intresse för sysselsättningen i samband med ett kraftverksbygge i Rottnadalen. För det är väl kraftverksbygget som icke-socialisterna från Värmland tänker på i sammanhanget? Det kan ju inte vara jobben inom skogsindustrin som plötsligen röner detta momentana intresse från borgerligheten. Förra veckan föreslog vpk här i kammaren att en motion skulle få väckas Nr 49 redan nu och remitteras till utskott — för att man skulle kunna vidta Tisdagen den omedelbara stödåtgärder till den del av skogsindustrin som nu är i akut kris. 11 december 1979 Dit hör Vänerskogs industrier och alltså även Rottneros som Kymmen skulle kunna ha betydelse för. Det förslaget avslogs av hela det stora icke — Den fysiska rikssocialistiska blocket här i kammaren och stöddes följaktligen endast av det planeringen socialistiska partiet, vänsterpartiet kommunisterna. Annars är det väl bara Göthe Knutson, av mina värderade värmländska riksdagskolleger, som i sin trosvissa hängivenhet för teorin om de självläkande krafterna inte upptäcker att skogsindustrin f. n. befinner sig i en svår omställning med en mycket oviss framtid. LRF talar i ett brev till utskottet om Kymmenutbyggnad som ett betydelsefullt bidrag till energiförsörjningen men berör inte Rottneros bruk i det sammanhanget. Tyvärr tyder inte den rådande situationen för Vänerskogs industri på någon förestående ökning av produktionen. Det finns alltså inte fog för det borgerliga resonemanget om Kymmenprojektets bestående betydelse för sysselsättningen. Den kortsiktiga betydelse som man skulle kunna tala om gäller ju faktiskt vilka byggen som helst — även kärnkraft, Bertil Jonasson! Däremot finns det all anledning att beakta de vinstintressen som skyndar till när det gäller vattenkraftsutbyggnad. Det är på kraftsidan som bolag som Uddeholm och Billerud har haft vinster att hämta mitt i nedgång och strukturkris, och det är den delen av Vänerskog som också utan samhällets stöd kan ge vinst i dag. Det förklarar att kapitalägarnas mest utpräglade klasspolitiker i Värmland, Göthe Knutson, gör en så energisk insats för denna utbyggnad. Vi har från vpk:s sida redan framhållit att det beslutsunderlag som riksdagen nu har för det fortsatta planeringsarbetet inom den fysiska riksplaneringen måste förbättras på olika områden. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att effektivera de vattenkraftverk som redan finns borde undersökas. En utredning om bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige är nödvändig, och en sådan utredning borde vara jämförbar med de tidigare som gjorts på området — Sehlstedtska och Ekströmska utredningarna om norra Svealands och Norrlands älvar. Vi har aktualiserat de här synpunkterna i motion nr 37 med anledning av den proposition vi nu behandlar, och vi begär en snar utredning om bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige. I betänkandet sägs: ”Utskottet kan i och för sig dela uppfattningen att ett samordnat utredningsmaterial av föreslagen typ skulle vara värdefullt för kommande bedömningar. Det närmare värdet av en sådan utredning jämfört med eljest tillgängligt material och därmed utredningsbehovet bör enligt utskottets mening dock bedömas av regeringen.” Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen — att regeringen skall få avgöra utredningsbehovet. Det borde i stället ankomma på kammaren att bedöma behovet av utredning. Jag vill i det sammanhanget erinra om de 195 tänkvärda ord som Gunnar Biörck i Värmdö för några dagar sedan yttrade om kammarens självständighet gentemot regeringen. Principiellt delar jag den uppfattningen med tillämpning på det aktuella fallet. Från vpk:s sida saknar vi inte skäl att vidhålla kravet på en utredning. I reservation 2 av Per Bergman m.fl. framhålls Kymmenprojektets begränsade värde för elproduktionen och hävdas uppfattningen att detta värde inte kan väga upp de skador som uppstår på Rottnaälven. Reservanterna föreslår att riksdagen skall undanta detta område från utbyggnad. Om riksdagen nu bifaller reservation 2 blir ju Rottnadalen räddad, och det är huvudsyftet med vår motion. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Per Bergman m.fl. och bifall till motion nr 37 i den del som avser utredning om vattenkraften i södra Sverige, dvs. mom. 7 i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Jag har här blivit angripen av Raul Blächer. Då jag är medveten om att talmannen hade för avsikt att bryta debatten vid den här tidpunkten, skall jag avstå från att ens utnyttja de få minuter som jag nu har till förfogande. Raul Blächer har haft en framgång så till vida att han med sin motion lockat socialdemokraterna i utskottet in i en situation som innebar att de fick gå vpk:s ärenden i den här frågan. Därmed kom de på kollisionskurs med sina egna partikamrater i Sunne kommun och Torsby kommun. Opinionen bör rimligen företrädas av de demokratiskt valda församlingarna. Man har alltså i den bygd beslutet verkligen gäller tagit ställning för en utbyggnad av Kymmen. Jag har konstaterat detta tidigare i denna debatt i anslutning till betänkandet. Nu påstår Raul Blächer också att jag bara hänvisar till de självläkande krafterna osv. Ja, jag har ingenting emot att diskutera den kommunistiska vokabulären, och jag skall göra det i morgon, eftersom mitt namn finns upptaget på talarlistan då, men jag låter nu kammaren få chansen att bryta debatten för middag.

Fru talman! Jag avsåg ju närmast den liberala vokabulär som Göthe Knutson hänger sig åt. En majoritet i länsstyrelsen har styrkt kravet på att undanta Rottnadalen. Från vpk:s sida har vi inte sneglat på några allianser, men vi ser det som ett framsteg för saken att vi får stöd från alla som vill stödja oss. Det kan tänkas att vi också får det från partivänner till Göthe Knutson.
Fru talman! I all korthet till Raul Blächer återigen. Majoriteten i länsstyrelsen bestod av halva antalet ledamöter plus landshövdingen, som därmed kom att utgöra majoritet. När det gäller de opinioner som föreligger har vi redovisat dessa. När det gäller situationen för Värmland skall jag be att få återkomma till den i morgon. Men det står kvar att det alldeles övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt detta då det gäller ingrepp i landskapet mycket begränsade projekt. Till dem som har tillstyrkt Kymmenprojektet hör också Raul Blächers partikamrater i bl.a. Torsby kommunfullmäktige — samtliga där röstade för, ingen emot. Raul Blächer, vpk, och socialdemokraterna här med Magnus Persson i spetsen har kommit snett och är på kollisionskurs med opinionen. Man vill ha den här kraftutbyggnaden i de kommuner som berörs.
Fru talman! Göthe Knutson och jag kan ju för att spara tid stå här vid sidan av varandra och växla repliker. Jag vill, fru talman, erinra Göthe Knutson om att länsstyrelsen i Värmland har sin beslutsordning liksom kammaren här har sin. Är det en rösts övervikt, är det majoritet. Landshövdingen ingår i länsstyrelsen och torde väl inte vara någon mindre värdig medlem av länsstyrelsen.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid projekten avseende Västerdalälven. Riksdagen beslöt 1977 att lämna för prövning utbyggnad av Västerdalälven nedanför Hummelforsen, men undantog från utbyggnad älven uppströms Hummelforsen. Utskottet har nu ändrat sin mening och förordat ett undantagande även för nedre Västerdalälven. Vad har då hänt sedan 1977 när det gäller bevarandeintresset som föranleder utskottets ändrade ståndpunkt? Enligt min mening har inget nytt framkommit från bevarandeoch kultursynpunkt. Vad som däremot har hänt är att vårt stora oljeberoende börjar bli kännbart från flera synpunkter, vilket jag vill återkomma till senare. Man anför från utskottet att skyddsintressena är tungt vägande och att ställningstagandet står i överensstämmelse med de lokala ståndpunkterna. Jag är inte helt övertygad om det. Visserligen har Gagnefs och Vansbro kommunfullmäktige beslutat om avslag på ansökan om utbyggnad, men den växande folkopinion som nu finns för en utbyggnad är inte obetydlig. Utbyggnaden skulle också eliminera de årligen återkommande översvämningarna i nedre älvsträckan. Vid en utebliven utbyggnad måste rensningar i älvnackar och invallningar göras. Även det innebär ett ingrepp i naturen och medför framför allt stora kostnader — kostnader som skulle kunna förräntas vid en utbyggnad. 1977 års beslut innebar att man skulle lämna utbyggnad av Det har i den nu pågående debatten inom länet, och även i går i denna kammare, hävdats att utbyggnaden medför endast marginella elkraftstillskott och att Dalarna inte behöver bidra med ytterligare energi till landets totala energiförbrukning. Det kan då vara av intresse att veta att Dalarnas totala energiförbrukning är 3,3 TWh eller 3,3 miljarder KWh, medan Dalarnas produktion av elkraft är 2,4 miljarder KWh. Vi är alltså inte självförsörjande i Dalarna. Det anförs också att ett uppskov med beslutet borde göras till efter folkomröstningen om kärnkraften. Men det finns inget antingen. eller i vad gäller kärnkraft kontra vattenkraft utan, på grund av vår oljesituation, endast ett både-och. Den nu föreslagna utbyggnaden ger ett energitillskott på 350 miljoner KWh, alltså 10 96 av Dalarnas totala förbrukning, vilket jag inte anser vara så obetydligt. Men ett annat mått, som i dag kanske är ännu intressantare, är den mängd olja som utbyggnaden skulle kunna inbespara, nämligen 40 000 m?, och det motsvarar uppvärmningen av 15 000-20 000 bostäder. Med ett spotmarknadspris på 1 000 kr. per m? är det en minskning av importen med 40 milj.kr. — inte heller det oväsentligt. Vi har ett stort oljeberoende i Sverige. Ca 70 9o av all energiproduktion — samfärdsel, industri och bostäder inräknade — är baserad på olja. Det labila läget på oljemarknaden, som medför en osäkerhet i försörjningen och en alltmer tyngande börda i bytesbalansen, gör det till en tvingande nödvändighet att bruka mer av inhemsk energi. Jag har, herr talman, inte funnit några förändringar som visar att störningen i naturen blir större nu än 1977, och därför anser jag att nedre Västerdalälven skall lämnas fri för prövning. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 6 behandlas även frågan om naturreservat på Sydbillingen i Skaraborgs län. Den dåvarande folkpartiregeringen anförde i anslutning till redovisningen av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen, att ett förordnande om naturreservat bör komma till stånd som kan ersätta det interimistiska förordnande som då gällde. Då propositionen lades under våren väcktes en motion, där vi motionärer påpekade vilka problem som redan då var förknippade med det interimistiska förordnandet och som skulle accentueras vid ett permanent förordnande om naturreservat. Vi erinrade i motionen om att en enhällig lantbruksnämnd och likaså en enhällig skogsvårdsstyrelse hade avstyrkt förslaget. Vidare hade markägarnas företrädare och LRF:s länsavdelning motsatt sig att reservatet kom till stånd. Lantbruksnämnden ansåg bl.a. att ”områdets flora och fauna” inte är tillräckligt värdefulla och framhöll: ”Det planerade reservatet är heller inte lockande för det rörliga friluftslivet eftersom det till största delen är svårtillgängligt.” Vidare ansåg nämnda remissinstanser att det kvarstod oklarheter om möjligheterna för berörda markägare att få tillgång till lämplig ersättningsmark. Ännu i dag föreligger inga tillfredsställande besked på den punkten. : Naturvårdsmyndigheterna och naturskyddsföreningen ansåg däremot att ett permanent reservat bör komma till stånd. Här kan vi således konstatera att vi har ett konfliktladdat ärende, där olika intressen står i direkt motsatsställning mot varandra. Mot denna bakgrund var det därför naturligt att länsstyrelsen gjorde en avvägning mellan dessa intressen —en avvägning som skulle kunna accepteras av flertalet intressenter på ömse sidor. Följaktligen fattade länsstyrelsen ett sådant beslut den 15 juni 1979. Förordnandet skulle därmed gälla inom ett minsta område om 1 270 ha. För att något spegla de problem som man då tog hänsyn till vill jag här redovisa följande exempel. Naturvårdsmyndigheternas alternativ omfattade ett område på 1 800 ha. Enligt detta alternativ skulle inte mindre än 27 markägare komma att beröras, både av detta naturreservat vad gäller deras skogsmark och av Hornborgasjöns restaurering vad gäller deras åkermark. I det ena fallet måste de alltså avstå skog och i det andra åkermark, samtidigt som myndigheterna inte kan anvisa någon lämplig ersättningsmark. Länsstyrelsens beslut innebar emellertid att endast en markägare skulle beröras av båda naturvårdsprojekten. Som en följd därav modifierade vi motionärer våra yrkanden och återkom i oktober med motionen nr 13, där vi föreslår att man skall fastställa länsstyrelsens kompromissförslag. Men under mellantiden sker märkliga saker. Länsstyrelsens beslut överklagas, och redan den 23 augusti bifaller folkpartiregeringen besvären — vilket innebär att man godtar det större alternativet om 1 800 ha. Man hade också så bråttom att man inte kunde medge en sedvanlig remisstid. Länsstyrelsens lekmannastyrelse kunde inte i plenum yttra sig över besvären. Ärendet fick avgöras av landshövdingen ensam, som då yrkade att regeringen skulle avslå besvären. Regeringen fattade alltså beslut i ärendet trots att man hade propositionen liggande på riksdagens bord. Man borde enligt min mening ha avvaktat behandlingen av propositionen och de med anledning av denna väckta motionerna, innan man fattade ett avgörande i ett ärende som berör så många motstridiga intressen. Följaktligen kan varken utskottet eller motionärerna göra annat än att konstatera att det nu föreligger ett regeringsbeslut. Här finns ett parallellfall till det s.k. Sölvbackaärendet. Jag kan inte yrka bifall till motionerna, eftersom man nu står inför fullbordat faktum. Det enda jag kan göra är att mycket bestämt ta avstånd från sättet att handlägga detta ärende, för det är synnerligen anmärkningsvärt. Det bör övervägas, om inte konstitutionsut skottet bör granska detta förfaringssätt. I motionerna har vi vidare efterlyst en översyn av gällande bestämmelser vad gäller reglerna för att hålla berörda brukare och deras anställda skadeslösa under den tid som erforderliga utredningar och beslutsprocesser i dylika ärenden tar i anspråk. Vid genomförandet av nya naturvårdsobjekt måste klarhet på ett tidigt stadium vinnas om att ägarna kan erhålla ersättningsmark vid intrång eller nyetablering. Vi begärde därför i motionen att riksdagen skall uttala sig för att ersättningsmark skall garanteras berörda markägare vid bildandet av naturreservat eller vid motsvarande intrång på enskilt ägd mark. Av utskottets skrivning att döma förefaller det som om intresset för detta är svagt utvecklat. Men det går inte an att nöja sig med att hänvisa till gällande bestämmelser. Här har staten orsakat ett allvarligt intrång på enskild mark, och staten bör självfallet ta konsekvenserna av dylika beslut. Detta borde vara en rimlig ståndpunkt, om man menar allvar med devisen om närdemokrati. Slutligen skall jag beröra motionen nr 2704. Där påpekar Karl Leuchovius och jag att propositionens riktlinjer innebär en skärpning som vi har svårt att acceptera. När medborgarna efter hand fått bättre förutsättningar att skaffa sig fritidshus, då vill man i propositionen motverka sådana ambitioner och hänvisar till områden inne i landet och till stugbyar. Människorna vill emellertid i första hand ha sina fritidshus i närheten av vatten, och man föredrar enskilda hus framför fritidsbyar. Kommunerna måste kunna erbjuda ett brett utbud av fritidsbostadsalternativ för att hejda landsbygdens avfolkning och bevara en levande landsbygd. Möjligheter måste exempelvis finnas att vid ett generationsskifte utföra nybyggnad av bostäder i anslutning till jordbruksfastighet. Även på dessa punkter finner vi att utskottet inte tillräckligt har tillgodosett jordbrukets klart uttalade önskemål. Vad som däremot är positivt är att man klart uttalat sig till förmån för sparsamhet med den odlingsvärda jordbruksmarken, vilket vi gärna noterar.

Herr talman! Som en icke obetydlig del i civilutskottets betänkande om fysisk riksplanering ingår behandlingen av jordbruksmarken och dess användning. På senare år har intresset för hur jordbruksmarken används ökat alltmer. Detta avspeglas också tydligt i propositionen 1978/79:213. Det nya synsättet överensstämmer med riksdagens ställningstagande våren 1978 om nya riktlinjer för hushållning med jordbruksmark. Detta beslut innebär att jordbruksmarkens nuvarande omfattning bör bibehållas och att brukningsvärd åkerjord bör skyddas mot exploatering. Men samtidigt uttalade riksdagen att det är ofrånkomligt att en viss mindre del av åkermarken även i framtiden tas i anspråk för andra angelägna samhällsän damål.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 Utskottet uttalar i sak i detta hänseende inte någon annan mening. Är denna restriktiva hållning befogad? Innebär detta att angelägna samhällsutbyggnader hindras? För att kunna svara på dessa frågor måste man se hur utvecklingen hittills har varit och vad som förväntas hända i framtiden. Under 1950 och 1960-talen lades betydande arealer ned. Genomsnittligt lades 17 000 ha åker ned varje år under 1950-talet och inte mindre än 42 000 ha genomsnittligt per år under 1960-talet. Denna kraftiga nedläggning har dock under 1970-talet avtagit och balanseras nu av en viss nyodling. Jordbruksarealen är f. n. 3,3 miljoner ha varav 2,9 miljoner ha åker. Endast ca 10 26 av arealen finns i Norrland. Men det är inte bara nedläggning av åkrar som minskar arealen, utan mark har även använts till bostäder, industrier, vägar och flygplatser. Även om tätortsarealen år 1975 utgjorde endast 1,1 96 av landarealen och beräknas öka till 1,4 96 år 2000 är det ändå stora ytor som detta berör. Dessutom är flertalet av våra större tätorter belägna i goda jordbruksområden. Trots en kraftig minskning av åkerarealen har dess bättre produktionen av livsmedel hittills hållits på en hög och tillräcklig nivå. Under de senaste tio åren har produktionen av vete och fodersäd ökat. Även mjölkproduktionen har ökat. Med hänsyn till en mera återhållsam inställning till produktionsfaktorer som bekämpningsmedel och handelsgödsel kan man för framtiden inte räkna med en fortsatt produktionsökning av betydande omfattning. Därför bör inte minskningen av åkerarealen få fortsätta i någon nämnvärd grad. Den areal som finns behövs för livsmedelsproduktion nu och i framtiden. Trots allt är det angeläget att understryka att detta inte får utgöra något ovillkorligt stopp eller hinder för nödvändiga samhällsutbyggnader. Vad som är viktigt är att man på ett annat sätt än förr prövar alternativa lösningar, tar mindre värdefull mark i anspråk eller prövar lösningar som berör mindre arealer. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 6, med undantag för punkt 6 där jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det civilutskottsbetänkande som vi nu behandlar omfattar den fysiska riksplaneringen. I betänkandet behandlas också en del motioner där bl.a. jag är medmotionär. Det gäller bl.a. utbyggnaden av Västerdalälven och den principiella delen av den fysiska riksplaneringens omfattning. I fråga om Västerdalälvens utbyggnad har vi motionerat om att man bör lämna älven orörd på grund av bevarandeintressena. Ett tungt vägande skäl och anledningen till att motionerna har kommit i ett så tidigt skede när det gäller den här delen av den fysiska riksplaneringen är ju att kommunerna har gjort ett klart ställningstagande mot utbyggnaden av Västerdalälven. Detta måste väga tungt vid diskussionerna om den vidare handläggningen. Detta har utskottet också tagit notis om, inte minst sedan utskottsledamöterna har gjort en resa och med egna ögon kunnat konstatera vilka intressanta områden ur natursynpunkt som finns vid Västerdalälven. Vi har ju i Kopparbergs län redan utbyggt Österdalälven till 100 26, och vi menar inom länet att man bör kunna ha en älvsträcka som är någorlunda naturlig — det har vi råd med. Också befolkningen anser att man bör kunna bevara en sådan sträcka för kommande generationer. Inte minst ur turistsynpunkt är det värdefullt att ha denna del kvar. Den kommer att utgöra en stor tillgång för turistnäringen i framtiden. Nu påpekas också att det finns opinion för en utbyggnad, och det är klart att det finns delade meningar. Men för oss har ett tungt vägande skäl varit att alla tre kommuner som är berörda inom detta område klart har tagit ställning mot en vidare utbyggnad. Det måste väl i den representativa demokratins namn vara det tyngst vägande skälet — och en fingervisning till riksdagen om hur man skall ta ställning. Utskottet har således klart deklarerat att en utbyggnad ej skall ske av nedre Västerdalälven, och det är vi givetvis tacksamma för. Vi har i motionen pekat på att detta givetvis inte skall hindra en effektivisering av de befintliga kraftverken — det kan ge ett inte obetydligt tillskott av energi. Utskottet har även i sin skrivning framhållit att man inte skall hindra den effektiviseringen. I en motion har vi tagit upp principerna i den fysiska riksplaneringen när det gäller inverkan på kommunernas planeringsansvar, reducering av detaljeringsgraden och styrningen, inverkan på kommunalt medelsbehov och samordning med länsplaneringen. Dessa tre punkter har man i utskottet försökt baka in i skrivningar som skulle tillgodose behoven.

Inte heller det avlämnade förslaget till en ny planoch byggnadslagstiftning redovisar sådana överväganden. Det förhållandet att frågorna kan vara komplicerade bör enligt utskottets mening inte hindra att utgångspunkterna och de skilda intressena kartläggs samt att överväganden görs om en vidgad samordning även inom den fysiska planeringens ram. Enligt utskottets mening bör riksdagen ——-— ge regeringen till känna vad utskottet anfört.” Jag har alltså litet svårt att förstå vad utskottet menar här. Menas att man ytterligare skall samordna de olika intressena inom länsplaneringens ram och ytterligare förstärka den delen? Eller menas att man skall se den fysiska planeringen mera åtskild? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på dessa frågor, eftersom de är grundläggande för hur man bl.a. i länsstyrelserna behandlar ' ärenden av detta slag gentemot kommunerna. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I början av denna debatt fick jag framföra repliker på Magnus Perssons inlägg. Enligt debattordningen kunde jag naturligtvis inte få göra mer än två repliker. Därför måste jag anteckna mig på talarlistan, men jag skall fatta mig kort, och jag har inte heller tänkt dra upp någon upprivande debatt i detta sena skede. Magnus Persson upplyste kammaren om att LRF hade total äganderätt till eller alla aktierna i sökandebolaget i ärendet om Kymmens utbyggnad och att detta bolag därför saknade intresse för Rottnerosindustrin och sysselsättningen. Samma uppfattning hade väl också Raul Blächer, om jag fattade honom rätt. För att man ändå skall veta hur det förhåller sig vill jag säga att sanningen är den att LRF äger 92 20 av aktierna i bolaget och Vänerskog, som driver Rottnerosindustrin, äger de övriga 8 20. Men enligt det försäljningsavtal som har träffats mellan Vänerskog och LRF har Vänerskog rätt att inom fem år köpa tillbaka de 92 26 av aktierna som har försålts till LRF. Därmed står det helt klart att Rottnerosindustrin har ett stort intresse för de här frågorna när det gäller både produktion och sysselsättning i bygden. Utbyggnaden av Kymmenprojektet är en grundförutsättning för att Rottnerosindustrin skall få en framtid. Det var detta jag ville påpeka, eftersom det inte tycks bekymra dem som har talat emot en utbyggnad. Det är ändå så att man vill bygga i en region som har svag sysselsättning. Trots det är det många som säger nej till utbyggnad. Det är konsekvensen i detta som är litet märklig. Vi behöver sysselsättning i Värmland och vi behöver sysselsättning i Fryksdalen. Genom denna utbyggnad får 150 personer arbete under tre år. Dessutom får många företag i transportoch servicebranscherna arbete, och det behövs för dem också. För framtiden säkrar vi sysselsättningen för många och ger möjligheter att skapa fler sysselsättningar. Jag vill därför sluta med att yrka bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 6.
Herr talman! Får jag först vända mig till Bertil Jonasson. Att Vänerskog inom loppet av fem år skulle återköpa de här aktierna av LRF synes för mig vara ganska vanskligt med hänsyn till de ekonomiska svårigheter som Vänerskog har aviserat och som bolaget befinner sig i. Jag menar att den här energitillförseln självfallet skall ske till fabriker i Värmland på sedvanligt sätt, men det finns ingen specialdestination till Rottneros, och jag kan inte dela uppfattningen att det skulle ge en sådan sysselsättning som Bertil Jonasson har förespråkat.

Har Bertil Jonasson lyssnat mer på Lantbrukarnas riksförbund än på oss medlemmar i Fritidsfiskarnas riksförbund? Bertil Jonasson är ju beredd att för profitintresset offra den unika storöringsdammen. Detta, herr talman, är sanningen. Det är en ohållbar ståndpunkt som Bertil Jonasson har intagit. Sedan vill jag rätta till en sak från den allmänna debatten i går. Där sade Bertil Jonasson att Torsby kommun har tillstyrkt projektet. Det är helt riktigt, herr talman, men man har gjort ett mycket viktigt tillägg. Jag skall citera direkt ur fullmäktiges protokoll, där majoriteten bl.a. anför att ”i resonemangen kring eventuellt ytterligare utbyggnad av vattenkraft har frågan ofta ställts om utbyggnaden sker på grund av ett behov eller om den drivande kraften är privat vinning. Av den anledningen föreslår socialdemokratiska fullmäktigegruppen för att undvika dessa misstankar och därmed verkligen fastslå att de utbyggnader som sker är motiverade för folkhushållet, så bör all framtida utbyggnad av vattenkraft ske i samhällets regi.” Herr talman! I den frågan har samtliga borgerliga ledamöter, såväl centerpartister som folkpartister och moderater, i kommunfullmäktige i Torsby reserverat sig. Jag har velat ta detta till kammarens protokoll för att därmed rätt skall vara rätt. Man säger också i Torsby kommun att när det gäller vattenkraftsutbyggnadens konsekvenser för natur och miljö inom grannkommunen Sunne är dessa enligt kommunens mening allvarliga, men man avstår från att yttra sig i den delen och tillstyrker projektet för sin del. Jag har, herr talman, velat nämna detta till kammarens protokoll för att inte Bertil Jonassons påstående i går skall få stå oemotsagt.
Herr talman! För det första vet vi ju inte hur ekonomi och annat kommer att utvecklas, men det är väl ändå rätt klart att Vänerskog har för avsikt att köpa tillbaka aktierna, om bolaget kan göra det, och därmed också med större säkerhet fullfölja planerna på sysselsättning och verksamhetens bedrivande i Rottneros. För det andra har jag sagt här — och det är riktigt, Magnus Persson — att Torsby kommun har tillstyrkt projektet. Jag har däremot aldrig varit inne på den fråga som Magnus Persson har gått in på nu. Där behöver han inte rätta mig — det är bara så. Jag vet vad Torsby kommun har anfört i sitt yttrande. Kvar står emellertid att kommunen har tillstyrkt projektets utbyggnad. Som svar på frågan hur jag ställer mig till fritidsfiskarna vill jag säga att Magnus Persson slår vilt i den här kammaren och påstår än det ena, än det andra som mer eller mindre saknar grund. Nu har jag plötsligt blivit ordförande för Värmlands fritidsfiskare, men det har jag faktiskt aldrig haft en aning om att jag har varit. Men det är inte särskilt märkligt att bli beskylld för allt möjligt av Magnus Persson. Till sist vill jag bara säga att visst kan det finnas svårigheter och visst kan det vara så att man får ge efter i vissa saker i vissa miljöfrågor ibland. Man måste kompromissa i det här samhället, och man måste alltid göra avvägningar.

Det är min förklaring.
Herr talman! Låt mig då först och främst be Bertil Jonasson om ursäkt. Jag fick uppgiften i går kväll, men det var tydligen ett felaktigt påstående. Jag kan då säga att en överväldigande majoritet av de fiskeorganisationer som har uttalat sig är emot projektet. Jag tycker att man skall lyssna till alla opinioner. Anledningen till att jag i dag tog upp yttrandet från Torsby kommun var att jag inte kände till Torsby kommuns fullständiga yttrande i går när vi förde den debatten. Om Bertil Jonasson kände till det vid den tidpunkten borde han rimligen också ha redovisat att majoriteten i kommunen hade sagt nej till projektet, om utbyggnaden skulle ske i privat regi, såsom väl ändå meningen är enligt föreliggande förslag. Sedan några ord om Vänerskog. Jag hoppas att de signaler vi har fått om eventuella nedläggningar — både Åmotfors och Deje har nämnts — bara är pressalster som inte är riktiga och att nedläggningsplanerna därmed inte skall fullföljas. Men jag har svårt att tro att Vänerskogs likviditet plötsligt skulle bli så bra att bolaget inom den nämnda tidsperioden, fem år, skulle kunna återköpa de aktuella aktierna. Det är ändå rätt mycket pengar det är fråga om. Till sist, herr talman, hoppas jag att det påtänkta projektet vid Kymmens kraftverk inte skall komma till stånd, utan att man kommer att följa den opinion som finns. Det är profitintressen som är avgörande för den aktuella utbyggnaden, som ändå skulle ge ett relativt litet energitillskott om man ser till landets totala kraftförsörjning. Det är därför som vi avgivit den här reservationen, som kommer att följas upp i kammaren vid den förestående voteringen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att Magnus Persson nu har tagit tillbaka det allra mesta av det han kastat ut i den här debatten. Jag kunde ju inte, Magnus Persson, i de repliker jag hade i går redogöra för Torsby kommuns hela yttrande — det får man ändå inte begära. Jag fäster mig inte vid kritiken på den här punkten. Till sist vill jag framhålla det som jag tycker är det väsentligaste i det här fallet. Vi har i två tidigare debatter här i riksdagen i höst diskuterat sysselsättningssituationen i Värmland. Vi vet att den är besvärande. Många har kritiserat Vänerskog för att företaget inte kunnat eller velat göra det ena eller det andra. Det var emellertid Vänerskog som från början stod bakom ansökan att få bygga ut det här projektet. Jag tycker inte att man skall kritisera ett företag när man inte vill medverka till att ge det möjligheter och resurser att göra någonting. Det tycker jag att anständigheten bjuder.

Herr talman! Först vill jag till fullo instämma i det anförande som Karin Ahrland höll här i går och som mest berörde Hogdalsnäset i Bohuslän, där Karin Ahrland och jag har en från utskottets majoritet avvikande mening. Inledaren av denna debatt, som ju började i går, gjorde gällande att folkpartiet varit tveksamt när det gällt ställningstagandet till ytterligare vattenkraftsutbyggnad i Västerdalälven. Detta vill jag bestämt tillbakavisa. Redan vid civilutskottets förberedande sammanträde i denna fråga meddelade jag att folkpartiet vid realbehandlingen av ärendet skulle komma att stödja de motioner där det yrkades att riksdagen skulle ge regeringen till känna att ytterligare utbyggnad av vattenkraften nedströms Skifsforsen i Vansbro till älvarnas förening i Gagnef icke bör tillåtas. Nu är min avsikt inte att polemisera mot gårdagens inledningstalare. Tvärtom är jag glad att kunna konstatera att det i kammaren i dag tycks finnas en majoritet för att stoppa ytterligare vattenkraftsutbyggnad i Västerdalälven när det gäller tilltänkta nytillkommande kraftstationer. Jag känner bygderna kring Västerdalälven mycket väl. I unga år bodde jag vid Västerdalälvens strand i Björbo och har sedan dess en god kontakt med befolkningen i Västerdalarna över huvud taget. Jag vet vad älven betyder för bygden och dess befolkning. Vid de informationsmöten som den tilltänkta kraftexploatören hållit på många platser i Västerdalarna har befolkningen bestämt uttalat att man motsätter sig en ytterligare utbyggnad av Västerdalälven. De berörda kommunerna motsätter sig också följdriktigt en utbyggnad av älven. Vidare vet jag att älvräddarna energiskt arbetat i tio tolv år för att få behålla Västerdalälven som den nu är. Som jag tidigare anförde är jag därför glad att kammaren i dag, dagen före Luciadagen 1979, är beredd att ge älvräddarna en julklapp i förskott — den bästa julklapp de kan få: ett klart besked om att de får behålla Västerdalälven med dess stora naturvärden i oförändrat skick. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i civilutskottets betänkande nr 6, som innebär att Västerdalälven räddas. Dock vill jag när det gäller mom. 10, som berör Hogdalsnäset i Bohuslän, yrka bifall till reservationen 3.
Herr talman! Mycket kort: Vad jag sade i går var att det uppstod viss förvirring i det borgerliga lägret, när Bertil Dahlén så klart deklarerade att han stod på den socialdemokratiska sidan då det gällde en eventuell reservation. Det var det jag sade, herr talman.

Herr talman! Jag skall inte bli långrandig. Jag har begärt ordet enbart i ett enda syfte — det gäller det replikskifte som sent i går kväll ägde rum mellan mig och Göthe Knutson. Göthe Knutson anförde att mina partikamrater i Torsby kommunfullmäktige skulle ha tillstyrkt utbyggnad av Kymmens kraftverk. Eftersom jag inte var hundraprocentigt säker på att detta var oriktigt ville jag inte bestrida påståendet under replikskiftet i går. Nu har jag fått fullständiga uppgifter, att vänsterpartiet kommunisternas företrädare i Torsby kommunfullmäktige vid det tillfället — Lillemor Svensson, Algot Axelsson och Britt Jönsson — avstyrkte Kymmenprojektet. Herr talman! På detta sätt har alltså Göthe Knutson använt en felaktig uppgift för att ge sken av att jag med motionen om ett bevarande av Rottnadalen, ett undantagande av Kymmens kraftverk från utbyggnad, skulle ha agerat utan stöd av befolkningen och av mina egna partikamrater t.o.m.

Herr talman! Med anledning av Raul Blächers uttalande här plockade jag fram det närvarooch omröstningsprotokoll som föreligger från Torsby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 1978. Det har jag gått efter, och det visar att bland de socialdemokratiska ledamöterna var det tydligen ingen som bröt den enhetliga partilinjen — man röstade för Kymmens utbyggnad. Bland de moderata ledamöterna var det tre som röstade ja och två som röstade nej. Folkpartisterna röstade för utbyggnad. Bland centerpartisterna fanns det tre plus en tjänstgörande suppleant som röstade mot. När jag kommer till vänsterpartiet kommunisterna läser jag att Britt Jönsson och Arvid Haglund, fortfarande i Torsby kommun, röstade ja. Jag har protokollet här i min hand, herr talman, och jag kommer att överlämna det till Raul Blächer. Jag utgår alltså ifrån de handlingar som är officiella i det här fallet. Får jag, herr talman, passa på att säga ytterligare ett par ord. Jag ber att få fästa uppmärksamheten på att jag för att inte ta kammarens tid i anspråk strök mitt namn från talarlistan och ämnade avstå från mitt aviserade, tio minuter långa inlägg. Men med anledning av de repliker som fällts här i dag ber jag att få ta ett par minuter i anspråk av den tiden. Vad jag vill ta upp är omfattningen av det energitillskott som Kymmens kraftverk skulle ge. Det har sagts både från socialdemokratiskt och från kommunistiskt håll att det skulle bli ett litet tillskott. Först och främst står det en felaktig uppgift i civilutskottets betänkande, s. 14. Där talas om 45 GWh/år. Jag har en förklaring till hur man kommit fram till den siffran. Man har räknat så att säga baklänges med anledning av att det delvis rör sig om ett pumpkraftverk. Men det skall vara 58 GWh/år. Det är ungefär detsamma som att 60 000 människor kommer att få sitt elströmsbehov tryggat genom denna utbyggnad. Det rör sig om 15 000 hushåll. Med en multiplikator på 4 blir det 60 000. Det är ett icke föraktligt energitillskott enligt den bedömning som nu allmänt görs i vårt land i dessa energikrisens dagar. Magnus Persson talade om profitintressen och menade att det är profitintresset som styr. Jag vet inte om det finns någon skillnad mellan det kooperativa inslaget i LRF och dess intresse för industriproduktion och exempelvis Kooperativa förbundet. Från socialdemokratiskt håll har man erkänt att också LRF är en kooperation. Att tala om profit i samband med denna utbyggnad ter sig något märkligt, såvida inte Magnus Persson avsåg de arbetstillfällen som ges. Det är 150 årsarbetare som skall få jobb i denna sysselsättningssvaga bygd under tre år. Han kanske avsåg att kalla dem för profitintresserade. O.K. — de kommer att få arbete och bra betalt. Jag vill till sist också ta upp ett anmärkningsvärt påstående av Magnus Persson beträffande fisket. Magnus Persson bör erinra sig att fiskeristyrelsen åberopade fiskeriintendenten i södra distriktet och dennes yttrande. Av det framgår att det ur allmän fiskesynpunkt inte finns något att erinra mot vattendomstolens bedömning i ärendet. Och vattendomstolens bedömning var ett ja till Kymmenprojektet.

Herr talman! Alla som har erfarenhet av eller på annat sätt vet någonting om hur kommuner yttrar sig i olika omgångar i sådana här ärenden — ibland gäller det t.ex. att yttra sig över vattendomstolens dom, ibland gäller det att yttra sig i ett annat skede i ärendets gång — vet ju att man kan ha sagt olika saker vid olika tillfällen. Jag har inte haft tillfälle att titta på det protokoll som Göthe Knutson åberopar. Jag vet dock att vpk-gruppen i kammaren har fullt stöd av sina partikamrater och även av en mycket stark opinion i det berörda området i Torsby och Sunne kommuner när den vill bevara Rottnadalen. Därom torde inte råda något tvivel. Jag vet att Magnus Persson kan verifiera att mina partikamrater i Torsby fullmäktige vid tidigare tillfälle har intagit samma hållning.

Jag sade också i ett inlägg i går att Göthe Knutsons lilla korrigering av siffran kunde vara riktig. Jag har inte haft tillfälle att själv kontrollera det, och därför ville jag inte bestrida det. Men i relation till vattenkraften i övrigt är det fråga om ett mycket litet Nr 50 tillskott. Onsdagen den Jag vill också säga att Rottneros bruk lika litet som några andra industrier 12 december 1979 använder någon specialdestinerad elkraft. Dess elkraft kommer alltså inte enbart från ett Kymmens kraftverk.

Herr talman! Raul Blöcher blev plötsligt så lågmäld efter det att jag hade tillbakavisat hans påstående om att jag skulle ha haft fel beträffande vänsterpartiet kommunisternas röstning! Han blev så lågmäld att jag faktiskt inte hörde mer än fragment av vad han sade. Men eftersom den kommunistiska vokabulären i allmänhet är densamma kan jag gissa mig till ungefär vad han påstod. Det finns då inte så stor anledning att gå i polemik med honom, utom på en punkt. Den gäller ”profiten”. Där har Magnus Persson precis som i utskottet gjort sällskap med vänsterpartiet kommunisterna. ”Profiten” — syftar det möjligen på att energiproduktionen i den värmländska Kymmen skall gå ihop och sålunda inte bli till förfång eller belastning för statskassan? Det hoppas man naturligtvis. Jag utgår ifrån att energiproduktionen i Sverige, inte minst vattenkraften, kommer att vara en lönsam verksamhet. Det talar ytterligare för att vi verkligen tar vara på de utbyggnadstillfällen som ges. Detta i synnerhet som utbyggnaden har så liten negativ inverkan på landskapsbilden och när man inte förstör några väsentliga intressen — det är det som är väsentligt i det här projektet. Det övervägande antalet remissinstanser säger ja till en utbyggnad, och det gör man bl.a. därför att det innebär ett mycket litet ingrepp i landskapsbilden. Man säger ja också av sysselsättningsskäl. Det är nu att notera att när Raul Blächer talar om vissa kommunisters ställningstagande, så är det inte det ställningstagande som alla andra instanser i landet lägger till grund för ett beslut, utan då talar han om någonting helt annat. Jag konstaterar att det protokoll som jag nu visar upp och som jag kommer att överlämna till Raul Blächer är korrekt. Vad jag har återgivit här är fakta och ingenting annat. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall dels till reservation 1, dels i övrigt till vad utskottet hemställer i det här ärendet.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att Göthe Knutson gjorde rätt som strök sig på talarlistan men att han gjorde fel när han återkom i replikskiftet. Värmlänningar vet var Göthe Knutson hör hemma.
Herr talman! Med anledning av det som sist sades kan jag bara konstatera att jag hör hemma i moderata samlingspartiet, det parti som hade en enastående framgång i valet. Detta mitt parti finns det anledning att vara stolt över. Likaså är jag stolt över mitt hemvist i Värmland. Sysselsättningen där 15 kan förbättras om man bedriver en sund och riktig moderat politik. Och det är det som väljarna säger ja till.

Herr talman! Jag skall börja med att beklaga att en av motionärerna i dagens ärende, Per Gahrton, inte längre är ledamot av den här kammaren. Även om jag personligen har all förståelse för de motiv som föranledde honom att lämna denna församling, så tycker jag ändå på något sätt att det var fel. Hans plats hade varit här just i dag och just under behandlingen av detta ärende. Herr talman! Det finns vissa principer, som utmärker rättsstaten. Det är inga eviga och abstrakta ting. Det är tvärtom principer, som vuxit ur en långvarig och skarp strid. De utgör en central del av folkens demokratiska rättigheter. Lagars materiella innehåll och syfte kan skifta. Regimer och opinioner kan kämpa om detta, utifrån politiska och sociala intressen. Men även oavsett materiellt innehåll kan lagar också bedömas efter en annan egenskap: sin grad av rättsstatlighet. Den sentida nationalstaten är en suverän makt, höjd över det samhället. Så framträdde den för flera hundra år sedan i det absoluta kungadömets form. Så framträder den alltjämt. Staten är i sista hand suverän. Över den finns ingen auktoritet. Kampen för rättsstatlighet har bestått i att människor förmått ställa villkor för hur denna suveränitet utövades. Dessa villkor är vad som utmärker rättsstatligheten. Där villkoren är svaga eller saknas, finns bara den godtyckliga makten. Vad utgör mer konkret kännetecknet på rättsstatlighet i lagar och praxis i vår tid och under våra förhållanden? Det är en rad ting, till vilka de flesta politiker är beredda att avge läpparnas bekännelse. Lagar skall gälla lika för alla grupper medborgare. Framför allt skall inte ett fåtal äga privilegier, som gör dem svåråtkomligare än andra när det gäller ansvar. z Vad som är brott för den ene skall, under i övrigt lika omständigheter, också vara brott för den andre. Framför allt får inte folk i högre samhällsställning tillåtas vad som för alla andra är förbjudet. Myndigheters handlande skall stå under kontroll genom offentliga procedurer. Om medborgaren inte får hjälp av kontrollerande myndigheter, ; bör han ha rätten att själv föra talan. Procedurer bör vara lika för alla. Särskilda procedurer för speciella kategorier högt uppsatta personer bör inte förekomma. Olika myndigheters ansvar skall definieras och hållas isär. Åklagare bör sålunda inte fungera som domare. Vi har i dag, herr talman, till behandling frågan om högre ämbetsmäns ansvarighet. De bestämmelser som sedan 1974 och 1976 reglerar denna är egenartade. De strider i skilda hänseenden mot alla de nu nämnda kriterierna för rättsstatlighet. Bestämmelserna gäller olika för olika grupper medborgare. De gäller t.o.m. olika för olika grupper offentliga tjänstemän. Det mest stötande är att de högst uppsatta, de mest ansvariga — ca 5 000 personer — skyddas av dessa olikheter. Det är svårare att ställa dem till ansvar än alla andra. Bestämmelserna medför att vad som är brott för den ene inte alls behöver vara brott för den andre. Detta sker på tre vägar. Medborgare i allmänhet ställs på vanligt sätt till ansvar för brott. Det frågas inte om medborgaren begått brottet under arbetet eller ej. För de högst uppsatta och högst betalda i offentlig tjänst gäller en annan ordning. Ett brott begånget i samband med tjänsteutövning kan bara åtalas i en särskild ordning, som enbart gäller för dem. För det andra leder villkoren för riksåklagarens verksamhet till att risken för åtal är mycket mindre för dessa samhällets spetsar. För det tredje kan en lägre tjänsteman eller varje annan medborgare alltid stämmas inför domstol av andra medborgare. De högsta ansvariga är skyddade mot sådana åtal. Bestämmelserna minskar därmed den offentliga insynen och kontrollen. Begränsningar i formella och praktiska möjligheter till ansvarighet för brott begångna av en viss kategori högre ämbetsmän uppmuntrar alltid godtycke och cynism. Bestämmelserna stadgar olika procedurer för olika grupper människor. De högre ämbetsmännen kan bara åtalas av riksåklagaren för sådana brott som begås i tjänsten. De åtalas inför särskilt forum, direkt vid högre instans. I äldre tid kan detta ha ägt visst fog. En viss risk kan naturligtvis ha varit förenad med att en underordnad tjänsteman skulle få överväga åtal eller sitta till doms över sina överordnade. Men i modern tid spelar sådant knappast någon roll. RÅ:s nuvarande monopol på åtalsrätt visar motsatsen. Bestämmelserna är ett skydd mot att ställas till ansvar. RÅ uppfattar sig mer som solidariserad med de högre kretsarna. Det vore därför en riktigare och öppnare ordning om samma procedur gällde för alla medborgare. RÅ:s åtalsmonopol har i praktiken medfört att åklagarämbetet blivit domare. Ämbetet kan förhindra att brott över huvud kommer till prövning av domstol. Dessa bestämmelser som jag nu har relaterat fyller i grundläggande hänseenden inte rättsstatens krav. Därför skall de bort. Den saken är inte en fråga om tolkningar eller om lämplighet. Den är en fråga om principer och om civilkurage. De som försvarar dessa bestämmelser söker ofta blanda bort korten. De säger bl.a. att högre ämbetsmän måste ha skydd mot obefogade åtal. Det är inte sant. Svenskarna är inget folk av rättshaverister och kroniska processmakare. Spärrar mot orimliga åtal finns redan. Det är straffbart med falskt eller obefogat åtal, falskt eller osant intygande. Det finns också en spärr som består i att man kan förlora pengar eller att en advokat inte vill starta ett utsiktslöst mål. Det sägs att den s.k. undantagslagen inte är så farlig. Det sägs att vi skall lita på riksåklagaren. Detta stämmer inte. Exemplen härpå är många. Och det är inte så, som det ibland görs gällande, att det bara finns något enstaka fall. Vi har fallet AD 238/75. En hög ämbetsman låter utannonsera en tjänst på falska kompetensvillkor. RÅ vägrar åtala. Han inleder inte ens förundersökning. Vi har fallet med professorn, som gjorde ett osant intygande. RÅ satt med armarna i kors. Vi har fallet där en underordnad tjänsteman åtalades och fälldes. Men alla medansvariga som satt i samma nämnd och fattade samma beslut var högre tjänstemän. Och RÅ åtalade dem inte. Vi har fallet där en hög ämbetsman lät en komprometterande handling försvinna. RÅ inledde inte ens förundersökning. Vi har fallen AD 650 75. En underordnad åklagares stämningsansökan var redan färdigskriven. Då inträdde lagändringen. RÅ tog hand om fallet. Trots att också den nya förundersökningen rekommenderade åtal underlät RÅ att åtala. Vi har Hugo Henkows kommentar i senaste utgåvan av brottsbalken. Där anges bestämmelsens innebörd som klar: avgörande för högre tjänstemäns privilegium är om hans brott har begåtts i tjänsten. Det sistnämnda är ett slag på fingrarna åt dem som har påstått att lagens kritiker missförstått innebörden. Vi har intervjuuttalandet från en föredragande på riksåklagarämbetet: ”Vi kan inte ge oss på regeringskansliet.” Det sägs ibland att så få åtal har varit aktuella — detta även tidigare — och att saken därför inte spelar så stor roll. Det stämmer nu inte i sak, men det är dessutom fel sätt att resonera. Frågan gäller vad för sorts anda och vad för sorts praxis som växer fram i förvaltningen, om den allmänna risken för ansvar minskar. Frågan gäller hur många som vågar stå upp mot brott och orättvisor i det tysta, om de på förhand vet att rättelse troligen inte går att få. Man skall alltid minnas att dåliga lagar inte är farligast under s.k. normala förhållanden. De blir farliga först när konjunkturen svänger, när stämningen börjar stiga till förmån för allmänna angrepp på frioch rättigheterna. Men om det nu skall bli en kommitté, som skall utvärdera ämbetsansvaret, kan man då inte nöja sig med det? Nej, det kan man enligt vår mening inte. Man kan inte förlita sig på en nybakad justitieminister, på en kommitté som inte är tillsatt, på direktiv som inte publicerats — och som, efter vad jag under hand inhämtat, kommer att vara mycket allmänt hållna. Framför allt kan vi inte förlita oss på justitieutskottet, som vill avslå krav på förändringar. Man kan inte tro på en utskottsordförande som varit en av den nuvarande lagens ivrigaste tillskyndare. Hans troligaste motiv är att hänvisa till kommittén i avsikt att rädda vad som räddas kan av en dålig lagstiftning. Tvärtom är det en risk att anta vad som sägs i utskottets betänkande, för där står ting som avslöjar den verkliga inställningen. Där står inget om behovet av medborgerlig kontroll eller om likhet inför lagen — tvärtom. Utskottet citerar sitt gamla yttrande, att inga förändringar behövs. Man citerar sitt gamla uttalande, att enskilda medborgares rätt att föra talan bör inskränkas. Utskottet säger i årets text dessutom att inget tillkommit som ger skäl att ändra fjolårets ställningstagande för utskottets del, och där står också att man inte bör uttala sig för enskild målsägandetalan. Det finns t.o.m. en formulering som antyder att man vill se en utvidgning av åtalsskyddet till ännu fler grupper ämbetsmän. Antar riksdagen detta betänkande, antar man också dess formuleringar. De kommer naturligtvis — om inte annat, så psykologiskt — att få inflytande på kommitténs arbetsförutsättningar. Och det bör de absolut inte ha. Vänsterpartiet kommunisterna går inte med på utskottets linje. Vi anser inte att den är trovärdig. Därför lägger vi fram ett motyrkande. Vi anser att riksdagen bör fastslå att nya bestämmelser på rättsstatlig grund bör utformas skyndsamt. Vi säger till kammarens moderater: Ni som alltid talar om rättssäkerheten, tänker ni fortsätta att gardera de högre ämbetsmännens privilegier? Till centern: Ni som talar för gräsrötterna och mot centralbyråkratin, skall ni ge era röster åt dem som för, de höga centralbyråkraternas talan? Och ni liberaler, skall ni nöja er med ett särskilt yttrande, där ni uttrycker fromma förhoppningar som vad jag förstår alls inte kommer att återfinnas i de kommittédirektiv som är planerade? Och så till sist till socialdemokraterna, detta något vilsna parti: På vilken sida skall ni stå? Här har Olof Palme och Carl Lidbom, med all rätt, gått ut och kritiserat gällande lagstiftning. Skall ni följa dem? Eller skall ni följa era kolleger i utskottet, som troget traskar patrull bakom Bertil Lidgard och hans moderater? Skall ni gå ihop med den politiska högern nu igen, eller skall ni följa kravet i ert partiprogram om likhet inför lagen?

Bestämmelserna motsvarar inte rimliga rättssäkerhetsoch kontrollkrav. De bör därför i grund omarbetas. Kommande nya bestämmelser måste upprätthålla principen om likhet inför lagen. Bestämmelser, som särskilt skyddar eller undantar högre tjänstemän, bör avskaffas. Den offentliga och medborgerliga insynen och kontrollen bör stärkas. Medborgares och organisationers rättsliga ställning gentemot den högre förvaltningen bör inte bli föremål för inskränkningar. Rätten till målsägandetalan bör allmänt gälla. Nämnda principer bör utsträckas till att gälla även kommunal förvaltning. Riksdagen förutsätter att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt och att regeringen snarast avger proposition med förslag om nya bestämmelser. Herr talman! Jag ber att få hemställa om bifall till detta yrkande.

Herr talman! Den fråga, den s.k. undantagslagen, som vi nu har på dagordningen har väckt en minst sagt livlig debatt inte bara i Sverige utan också i internationell press. Debatten handlar bl.a. om enskilds rätt att väcka åtal mot offentliga funktionärer. Enligt bestämmelser i regeringsformen, riksdagsordningen och rättegångsbalken gäller särskilda regler för att väcka talan om ansvar och enskilt anspråk mot vissa högre tjänstemän på grund av brott i utövning av tjänst eller uppdrag. Dessa bestämmelser inskränker målsägandes talerätt, dvs. enskild person får inte väcka åtal mot högre tjänsteman som har begått brott i tjänsten. Det är nu bara riksdagens ombudsmän, justitiekanslern och riksåklagaren som kan väcka åtal i de här fallen. Denna inskränkning i åtalsrätten har på många håll missuppfattats grovt som att högre tjänstemän inte alls är åtalbara, eller att alla brott som begås av en högre tjänsteman omfattas av de särskilda reglerna för åtal. Det är nu inte så. En högre tjänsteman får inte klubba ned någon och åtnjuta samma åtalsregler som om hon eller han skulle ha brutit mot tystnadsplikten. När man kritiserar undantagslagen finns det två viktiga utgångspunkter. Det är först och främst att man har olika åtalsregler för tjänstemän beroende på var någonstans de befinner sig på löneskalan eller i karriären. Ca 5 000 tjänstemän omfattas av den s.k. undantagslagen. Det tillhör nu ett förgånget samhälle att högre tjänstemän skall åtnjuta ett annat åtalsskydd än lägre tjästemän. Det är hög tid att ompröva bestämmelserna. Vidare bör samma åtalsregler gälla över hela linjen. Den som då inte är vän av målsägandes talerätt skulle då kunna hävda att alla funktionärer skall skyddas mot enskilt åtal vare sig de är byråassistenter eller byråchefer. Så blir det då lika för alla. I och för sig tror jag nu inte att tjänstemännens noggrannhet nämnvärt påverkas av att man utvidgar åtalsreglerna. Den tjänsteman som inte har respekt för riksåklagaren, justitiekanslern eller riksdagens ombudsmän har förmodligen inte heller någon respekt för en enskild människas hot om åtal — något som dessutom har sämre utsikter. Visst skulle vi kunna förlita oss på att riksåklagaren m.fl. sköter den här frågan, men i ett rättssamhälle och i ett demokratiskt samhälle måste medborgarna kunna ha egna instrument att gripa in med för att få garantier att brister kan åtgärdas om övervakarna fallerar, detta för att trovärdigheten till rättssamhället skall fungera och därför att övervakarna inte till 100 20 kan garantera att de alltid gör de rätta bedömningarna eller att de har en fullständig uppsikt. Försvaret för den nuvarande ordningen har varit skydd mot obefogat åtal. Visst finns det anledning att se till att människor — vare sig det är hög eller låg tjänsteman, tjänsteman eller arbetare, löntagare eller arbetslös — inte i onödan släpas inför domstol. De allra flesta människor har trots debatten om normlöshet respekt för rättvisan, och det är för de allra flesta människor en allvarlig sak att dras inför domstol, även om ett åtal är obefogat. Med målsägandes talerätt finns tyvärr också möjligheten för dem som inte alltid har det godas sak för ögonen att agera. Detta kan vara ett instrument för trakasserier för dem som vill och kan betala dyra processer. Det är nu inte dem som vi skall värna om, och det är inte heller av det skälet vi skall värna om målsägandes talerätt utan för att få kontrollfunktioner när det gäller myndighetsutövningen, till gagn för den lilla människans sak. Vad som ytterligare har förekommit i debatten, och vad som inte är alldeles ointressant om åtalsreglerna skall utvidgas, är vad som kan åtalas, vad som finns i brottskatalogen. Här finns en rad frågetecken som flera remissinstanser har pekat på och som utskottet har tagit upp i betänkandet. Bl. a. har utskottet framhållit att det i 20 kap. 1 § brottsbalken krävs för straffansvar att oaktsamheten vid oriktig myndighetsutövning skall vara grov. Beträffande bedömningen om vad som är grovt har man tydligen inte fått någon vägledning, och därför har det inte heller varit lätt att göra någon bedömning. Därför har det inte heller varit lätt att få en domstolsprövning och därmed få prejudikat på vad som är grovt, och grovt är ju på rättsspråk mycket grovt. Därför är det nödvändigt med en översyn och ett klargörande. Det finns en rad oklarheter i fråga om disciplinansvarssystemet. Ämbetsansvarsreformen ger anledning till åtskilliga frågetecken. Det gäller vilka brott som skall omfattas av straffansvar i ansvarsreglerna och hur man skall förfara vid disciplinansvar — det är frågeställningar som debatt och remisser har pekat på. Samtidigt är systemet med särskilda åtalsregler för vissa tjänstemän en relikt, i synnerhet som detta inte bara uppfattas som utan också är en begränsning i allmänhetens insyn i den offentliga verksamheten. Den översyn av ämbetsansvarsreformen och åtalsreglerna som regeringen har Nr 50 aviserat är välkommen. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan. Onsdagen den

Herr talman! Bonnie Bernströms ställning i den här debatten är litet egenartad, tycker jag. Hon har ju dock tillhört de liberaler som kritiserat lagen i den allmänna debatten. Men i dag intar hon en ställning som jag tycker litet dåligt överensstämmer med vad hennes föregångare Per Gahrton stred för. En del av det hon säger är faktiskt ägnat att sprida missförstånd om lagens farlighet. Hon sägert.ex. att begreppet brott i tjänsten inte får fattas så att en tjänsteman på sitt ämbetsrum får lov att klubba ner en medborgare — det står inte under de särskilda åtalsbestämmelserna. Det är ju inte det som det handlar om — det är ett något bisarrt exempel. Men det handlar om att en ämbetsman i tjänsten begår ett brott som kallas osant intygande, t.ex. Det finns många andra brott som en högre ämbetsman kan begå i tjänsten. Men vid osant intygande råder för denne högre tjänsteman en annan procedur än som skulle råda om en lägre tjänsteman i tjänsten begick samma brott. Osant intygande kan just vara ett sådant här brott i tjänsten varom det talas. Vi har alltså ett praktiskt exempel på att en lägre tjänsteman har dömts för ett brott av den typen, begånget i tjänsten, medan en rad högre tjänstemän, som varit delaktiga i samma brott, som hade deltagit i samma beslut, inte ens blev åtalade, än mindre dömda. Då må det väl ändå vara felaktigt att som Bonnie Bernström på det här sättet försöka bagatellisera saken. Sedan tycker Bonnie Bernström att det inte finns någon anledning att anta annat än att detta utskottsbetänkande är bra — det är från hennes ståndpunkt antagligt. Jag har påpekat att utskottet praktiskt taget inte ger ett enda finger åt kritikerna. Utskottet konstaterar i stort sett bara att kritik har förekommit och att reglerna har kommit att uppfattas på ett stötande sätt. Men utskottet säger inte ett ögonblick att reglerna i sig själva är problematiska, tvärtom. Därvidlag är utskottet halsstarrigt, precis som tidigare.

Herr talman! Jag vet inte vilken allmän debatt Jörn Svensson menar att jag har deltagit i. Jag har faktiskt inte blandat mig i den massmediedebatt som har gällt den s.k. undantagslagen. Men jag tackar ändå för de komplimanger som Jörn Svensson gett mig här. Jag tycker också det är roligt att Jörn Svensson saknar en av våra före detta folkpartistiska riksdagsledamöter. I betänkandet har bestämmelserna kritiserats just på de två viktiga punkterna. Utskottet har t.ex. kritiserat att det är svårt att avgöra vad som i detta sammanhang skall betraktas som grov vårdslöshet. Detta kan Jörn Svensson själv läsa om på s. 24 i betänkandet. Därför finns det inte någon meningsskiljaktighet mellan mig och Jörn Svensson om att man måste se över vad som ryms inom de här bestämmelserna om vad man skall utkräva straffansvar för. Dessutom anför utskottet på s. 26 att åtalsreglerna också har ”ansetts utgöra ett allvarligt hinder för den enskilde att få till stånd en domstolsprövning av de offentliga funktionärernas ämbetsutövning gentemot honom”, och att utskottet också anser att det har varit en begränsning av insynen i den offentliga verksamheten. Men till 100 96 är jag naturligtvis inte nöjd med utskottets betänkande. Om jag vore det skulle jag inte ha avgivit ett särskilt yttrande.

Herr talman! När jag uttryckte respekt för Per Gahrton så var det inte så mycket med anledning av att han var folkpartist — han fick ju f. ö. ibland kämpa ensam även i det partiet enligt vad jag har förstått — utan det var därför att han är en rättskaffens människa som slåss för goda rättsprinciper. Bonnie Bernström har nu framträtt och sagt att hon inte är nöjd med utskottets betänkande och att hon därför tillsammans med en annan ledamot har avgivit ett särskilt yttrande. Det tycker jag gör saken ännu oklarare. Är man inte nöjd med ett utskottsbetänkande utan tvärtom är så misstänksam att man vill skapa större klarhet genom att avge ett särskilt yttrande, måste ju detta särskilda yttrande bygga på en rimlig förhoppning om att det man där uttrycker har en realistisk grund. Vad Bonnie Bernström och Hans Petersson i Röstånga uttrycker kommer inte att finnas med i de kommittédirektiv som om några dagar kommer att publiceras. Tvärtom kommer dessa direktiv att vara mycket allmänt hållna och ganska oklara. Om man dessutom skrivit under ett utskottsbetänkande, där utskottet direkt säger att vi finner för vår del inte någon egentlig anledning att tycka något annat än vad vi alltid har tyckt, kommer man i en mycket egendomlig sits. Om man nu är kritisk mot lagen och anser att det finns betänkliga stycken i den, är det då inte bättre att rösta för ett yrkande som innebär ett klart uttalande till förmån för att nya, bestämda rättsprinciper skall vara nedlagda i de nya bestämmelserna? Är det inte bättre än att rösta för något som man egentligen inte vet vad det kommer att leda till och som företräds av dem som ivrigast har arbetat för ett genomförande och försvarande av de här kritiserade bestämmelserna?
Herr talman! Jag har en känsla av att Jörn Svensson här söker synpunkter för att slippa rösta för utskottets hemställan och att hans skäl sålunda är ganska konstruerade. Beträffande kommittédirektiven vet jag att de granskades av den av Jörn Svensson hyllade ledamoten Per Gahrton. Denne godkände också kommittédirektiven. De direktiv som också jag har sett innehåller det som jag tycker är viktigt finns med i översynen.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 5 med anledning av motioner om ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet m.m. är enhälligt, men såsom framgått av den hittills förda debatten föreligger det i en detaljfråga ett särskilt yttrande. Till grund för betänkandet ligger fem skilda motioner, som var och en på sitt sätt kan sägas ha till syfte att åstadkomma ett bättre rättsskydd för allmänheten mot försummelser vid ämbetsutövning. Ju mer komplicerat vårt samhälle blir desto mera av reglering och lagstiftning får vi. Det tycks vara ofrånkomligt, även om man bemödar sig att kämpa emot och medvetet inriktar sig på förenklingar i administrationsapparaten. Ingen förnuftig människa, varken här i riksdagen eller utanför dessa murar, är i ett sådant läge motståndare till tanken på ett ökat och effektivt rättsskydd för enskilda medborgare. Därmed är det dock inte sagt att alla vid samma tidpunkt har samma uppfattning om vad detta uttryck egentligen innebär. Låt mig ta ett exempel från en av motionerna, nämligen nr 688 av Lars Werner. Den slutar med att ansvarsreglerna bör utvidgas att gälla också den kommunala sektorn, ett yrkande som återkommer i det uttalande som Jörn Svensson har redogjort för. När vi på våren 1975 behandlade propositionen om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet stod mitt namn främst på den motion i vilken det hävdades att ansvarsreglerna borde omfatta även kommunala tjänstemän. Jag utvecklade det ganska tydligt i motionen, och jag motiverade det här i kammaren, men bortsett från mina moderata partivänner var det ingen som anslöt sig till den uppfattningen. Nu, fem år senare, kommer frågan igen i en kommunistisk motion. Jag kan inte säga annat än: Välkomna till den uppfattningen! Det är ju alltid trevligt när syndare bättrar sig. Låt mig så återgå till utskottets betänkande och motionerna. En av dessa är av principiell karaktär, nämligen nr 854. Där yrkas det att riksdagen som sin mening ger till känna att systemet om ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet bör bli föremål för översyn. Någon motion inriktar sig enbart på rättegångsbalkens bestämmelser i 7 kap. med konsekvensändringar i ett antal andra bestämmelser i rättegångsbalken. Ien tredje motion går man längre med avseende på målsägandetalan. Man går vida utöver vad som grundas på överväganden som sammanhänger med offentliga tjänstemän och deras ansvarighet och vill att riksdagen skall göra ett principiellt uttalande av innebörd att målsägandetalan är en omistlig del av rättssamhället. Uppenbarligen har motionärerna inte riktigt satt sig in i konsekvenserna av sitt yrkande. Det finns nämligen andra rättsområden än ansvarsreglerna för offentliga tjänstemän där målsägandetalan är inskränkt på ett eller annat sätt, och det finns ingenting i motionen som antyder att motionärerna önskar en ändring på de punkterna också. Motionen nr 688 av Lars Werner har jag redan berört såvitt gäller en principfråga. Därutöver behandlar motionen frågan om rätt till målsägandetalan och alla tjänstemäns lika ställning i det hänseendet. Flertalet av de frågor som är aktualiserade i årets motioner behandlades av utskottet för ett år sedan och avvisades den gången, väsentligen på den grund att lagstiftningen om ämbetsansvaret ansågs vara förhållandevis ny och att det inte fanns något säkert underlag för att bedöma behovet av förändringar. Men utskottet framhöll också att det efter någon tid kunde vara motiverat med en utvärdering av ämbetsansvarsreformen. Riksdagen följde som bekant utskottets förslag. När motionerna i år återkom under den allmänna motionstiden fann utskottet det motiverat att höra ett antal remissinstanser om deras uppfattning rörande motionsyrkandena. Bakom detta utskottets ställningstagande låg naturligtvis — förutom sakliga överväganden — att det efter förra årets riksdagsbeslut, på grunder som jag inte här skall värdera, började växa fram en opinion som i sina yttersta ställningstaganden ifrågasatte om vårt land utgör en rättsstat. Remissutfallet är blandat. Detta gäller kanske inte så mycket frågan om en allmän översyn av systemet om ansvar för funktionärer i offentlig tjänst. Där motsätter sig väl ingen direkt att man gör en utvärdering eller en översyn, även om en och annan säger — eller man kan utläsa det indirekt — att det erfarenhetsmaterial som man har är väl magert för en rättvis bedömning eller ett ställningstagande. Mera tveksamt är remissmaterialet när det gäller problemet med målsägandetalan, där yttrandena sträcker sig över hela skalan från tillstyrkande till avslag. På ett sätt signifikativt för den tveksamhet som råder är väl justitieombudsmannens kanske inte särskilt djuplodande men mycket verklighetsnära yttrande. Det är så kort att jag skall citera det i dess helhet. Justitieombudsmannen erinrar om att frågan om målsägandetalan inte är ny utan har behandlats tidigare av justitieutskottet. Sedan fortsätter han: ”Jag tror för min del inte att de berörda tjänstemännen skulle utsättas för åtal eller skadeståndsanspråk i någon nämnvärd utsträckning om man tog bort begränsningen av målsägandens åtalsrätt. Att så skulle bli fallet har varit det tyngsta skälet för den nuvarande ordningen. Detta skäl har med andra ord enligt min mening inte denna avgörande tyngd utan bestämmelsen kan alltså slopas. Men om det är så att vi skulle få lika få åtal mot högre tjänstemän som vi har i dag är det ju liktydigt med att den nuvarande ordningen fungerar så hyggligt att den lika gärna kan behållas. Räknat i antalet åtal blir det enligt min uppfattning hugget som stucket om man behåller begränsningen eller slopar den. Fördelarna med att slopa begränsningen ligger på ett annat plan. Sedan kan man naturligtvis vända på saken och fråga sig om man inte bör avskaffa målsägandens åtalsrätt överhuvudtaget.” De som efter detta tror att lösningarna är klara och enkla och att problemen inte behöver inventeras och analyseras är säkerligen lätt räknade. I betänkandet säger utskottet — och det har Jörn Svensson redan ondgjort sig över — att det enligt utskottets mening inte inträffat någon omständighet som i sig ger anledning till annat s Iningstagande än det riksdagen gjorde förra året. När Jörn Svensson ondgör sig över detta uttalande vill jag fråga: Har det i någon sakfråga under det gångna året inträffat någonting som gör detta utskottets uttalande oriktigt? Jag skall gärna erkänna min okunnighet och beklaga att jag är dåligt informerad, om Jörn Svensson kan ta fram någon mer tungt vägande fråga. När utskottet ändå kommer fram till att det finns skäl för en viss översyn av bestämmelserna om må ägandetalan har utskottet vägletts inte bara av den opinionsbildning som jag talat om utan främst av sådana bedömningar och värderingar som kommit till uttryck i Domareförbundets remissyttrande. Man säger där att det nuvarande systemet, att döma av vissa av motionerna, synes — samtidigt som det fyller vissa samhällsfunktioner — vara ägnat att inge allmänheten den uppfattningen att det medför risk för rättssäkerheten genom att vissa tjänstemän förbehålles att besluta om talan skall väckas mot andra tjänstemän. Från den synpunkten finns enligt förbundets mening skäl till betänkligheter mot den gällande lagstiftningen. Och så slutklämmen: ”Det är angeläget att undvika en särreglering som kan bli grogrund för misstro mot tjänstemännen och samhället.” För min egen del ansluter jag mig helt till den uppfattning som kommit till uttryck i det uttalandet. Utskottet har under beredningen av ärendet förskaffat sig kunskap om vad som, är på gång inom regeringen. Det står i regeringsförklaringen att ämbetsmannaansvarsfrågan skulle komma upp till prövning inom regeringen. Vi har under arbetet kunnat konstatera att förberedelserna för en utredning inom ämnesområdet fortskridit så långt att när utskottet justerade sitt betänkande kunde ett regeringsbeslut antas föreligga rätt snart. Jag skall väl också nämna, därför att Jörn Svensson har påstått att de direktiv som ännu inte är offentliggjorda är så vaga och obestämda, att vi hade inte den uppfattningen när vi tog del av direktiven. Jag vet inte om det «skett någon förskjutning i direktiven, men om det inte gjort det tror jag man har anledning att vara tillfredsställd över hela linjen. Vad jag vet i saken är att i torsdags fick justitieministern bemyndigande att tillkalla sakkunniga i en parlamentarisk utredning om frågan. Som framgår av utskottets disposition av ärendet i betänkandet har man gjort en viss åtskillnad mellan ämbetsansvaret som sådant och de speciella reglerna om målsägandetalan. Jag föreställer mig att denna åtskillnad också kan göras under utredningsarbetet. Detta skulle i så fall kunna innebära att ett separat ställningstagande går att göra just i fråga om målsägandetalan. En sådan behandling med förtur förefaller mig motiverad i detta sammanhang. Herr talman! Under hänvisning till vad jag sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Nu har Jörn Svensson inte yrkat bifall till någon av motionerna utan lagt fram ett förslag till uttalande som skulle göras av riksdagen. Jag vill gärna säga att det är mycket i det förslaget till uttalande som jag personligen tycker är riktigt och som jag gott kan säga att jag känner för. Det gäller dock inte allt. Och jag tycker att riksdagen skall vänta med att ta ställning i sak till sådana här frågor till dess vi har ett allsidigt utredningsmaterial med alla de olika värderingar som kan göras. Vi kommer med stor sannolikhet fram till ett riktigare beslut under sådana omständigheter än om vi går i förväg och gör uttalanden av det slag som förordats av Jörn Svensson.

Herr talman! Bertil Lidgards anförande förefaller mig minst sagt både förvirrat och förvirrande. Det är möjligt att det representerar en högre form av juridik, som inte är tillgänglig för mig. Men det kan naturligtvis också finnas en konkret maktpolitisk anledning, och jag tror att det är den riktiga tolkningen. Bertil Lidgard har alltid framträtt som en tillskyndare och en försvarare av dessa undantagsbestämmelser, av denna speciallagstiftning. Nu har det emellertid helt utan Bertil Lidgards förskyllan blivit så, att det har uppstått en kraftig opinion som sätter dessa bestämmelser i fråga — en opinion som inte är begränsad till Sverige, bör det väl betonas. Och det är ju så uppenbart, att när Bertil Lidgard plötsligt tar fram Domareförbundets yttrande och använder sig av det, så är det ett exempel på att det är just denna opinion som har pressat honom — det är inte hans verkliga ståndpunkt. Hans verkliga ståndpunkt är den som finns i det aktuella betänkandet från justitieutskottet, att det inte har inträffat några omständigheter som ger anledning till annat ställningstagande än det riksdagen gjorde förra året. Och då hade det heller inte inträffat några omständigheter tidigare som givit anledning till något annat än att försvara lagen. Nu tar Bertil Lidgard alltså fram Domareförbundets yttrande, som kanske isak är det mest kritiska och som på sitt försiktiga och stillfärdiga men ganska effektiva sätt egentligen gör rent hus med det mesta av dessa bestämmelser och faktiskt går den kritiska opinionen till mötes. Det är klart att det är litet plågsamt för Bertil Lidgard att få detta konstaterat, därför att Domareförbundet intar en helt annan ställning än den han och justitieutskottet har intagit i denna sak. Repliktiden medger inte någon djuplodning i Bertil Lidgards anförande, men låt mig belysa en viktig kärnpunkt, som verkligen kastar blixtljus över skillnaderna i ståndpunkter mellan dem som följer utskottets linje och dem som inte vill göra det. Dessa ansvarsbestämmelser har i ett av de flera fall som jag har anfört lett till att en underordnad tjänsteman vid en tingsrätt har fällts till ansvar för ett brott begånget i tjänsten. Detta brott var en del av ett beslut som hade fattats av ett antal tjänstemän, varav alla de övriga var av högre ställning. De var hemfallna till åtal under de särskilda bestämmelserna, men de blev aldrig åtalade. De blev aldrig dömda. Det är den praxisen och de bestämmelserna som vi nu klart skall säga om vi är för eller emot.
Herr talman! För andra gången återkommer Jörn Svensson till påståendet att jag är tillskyndare till den här lagstiftningen. Jag var inte med 1810 eller när det var som det hela började. Jag var inte med i mitten på 1800-talet när lagstiftningen utvecklades. Jag var med i riksdagen när man gjorde den redigering av bestämmelserna som den socialdemokratiska regeringen förelade riksdagen. Men jag har inte varit tillskyndare till lagen. När det gäller ämbetsansvarsreformen är det mina moderata kolleger och jag som varit mest fundersamma till den ansvarsreform som den gången genomfördes. Jag sade i mitt anförande att jag hade haft vissa invändningar mot den — invändningar som nu är godtagna i varje fall av kommunisterna. Jag noterade att Jörn Svensson inte svarade på min fråga, där jag så att säga var beredd att be om ursäkt, om jag hade fel. Har det, Jörn Svensson, under den tid som passerat sedan vi senast behandlade detta ärende inträffat någon allvarlig händelse som man kan åberopa när man kritiserar vad utskottet har sagt?

Herr talman! Skämtet har sin tid och allvaret har sin. Därför skall jag inte ta upp den något bisarra del av Bertil Lidgards inlägg som handlade om att Bertil Lidgard inte var med år 1810. Jag kan här bara uttala mig om den del av min livstid som jag suttit här i kammaren och vid flera tillfällen debatterat med bl.a. Bertil Lidgard i rättsfrågor. Då har det inte gått att ta miste på var han stått med avseende på dessa bestämmelser. Nu återkommer herr Lidgard i ett försök att värja sig och frågar: Vad har hänt just under det senaste året som skulle ha föranlett en omprövning? Det är ju inte alls det som saken gäller. Bertil Lidgard vill att vi skall diskutera konkreta rättsärenden, rättsskandaler, som skulle ha avslöjats och föranlett olika offentliga procedurer. Det är ju inte alls det som är det huvudsakliga, utan det huvudsakliga är frågan: Vilken anda och vilken praxis sprids i det tysta i en förvaltning där de högre tjänstemännen är i så eminent grad skyddade från att på ett effektivt sätt ställas till ansvar som de är enligt dessa bestämmelser? Det är detta frågan gäller, och jag har anfört en rad exempel på hur felaktigt denna lag och denna praxis verkar — hur orimligt den verkar. Detta vill Bertil Lidgard inte uttala sig om. Nu vill jag ställa en fråga till Bertil Lidgard, och jag tar som pilotfall, som typexempel på denna praxis det fall jag nu för tredje gången omnämner. En tillsättningsnämnd hade avgivit ett beslut under premisser som var åtalbara. En medlem av detta organ åtalades. Det var en lägre tjänsteman. Denne tjänsteman blev dömd till ansvar. De andra ledamöterna var högre tjänstemän. De blev icke åtalade av riksåklagaren, de blev icke dömda, fastän de hade gjort sig skyldiga till precis samma handling som den lägre tjänstemannen. Skall den här frågan vara så svår att man inte i dag klart kan säga att den typen av praxis och den typen av lagar icke bör förekomma här i landet? Jag tycker den frågan är enkel. Bertil Lidgard gör det alldeles för svårt för sig. Och det gör han därför att han retirerar, inte av övertygelse utan enbart därför att han känner sig pressad av opinionen.
Herr talman! Vad det är som pressar mig till att göra det ena uttalandet eller det andra tycker jag inte Jörn Svensson skall försöka analysera. Jag har försökt att så hederligt som möjligt redogöra för hur jag har kommit till den ståndpunkt som jag har och hur utskottet kommit till ställningstagandet i betänkandet. Jörn Svensson svänger sig när jag frågar honom vad det är som har hänt under det gångna året. Jag vill påminna kammaren om att det var han som började med att kritisera vad som stod i utskottets betänkande — han hävdade att vi hade dåligt på fötterna när vi sade att det i sak inte inträffat någonting under det gångna året. Däremot har en del andra omständigheter lett oss fram till det ställningstagande som vi gjort i utskottet och som innebär — har Jörn Svensson månne missförstått mig på den punkten? — att utskottet bejakar att detta problemkomplex utreds. Vi är övertygade om — så gott man nu kan vara det när man inte har läst slutprodukten — att de utredningsdirektiv som kommer är tillfredsställande. Jörn Svensson säger att jag vill att han skall ta fram enskilda fall för att belysa vad som har hänt under det här året. Nej, jag vill visst inte att man normalt skall ta fram enskilda fall. Det brukar vara Jörn Svenssons specialitet att rada upp tio olika frågor och begära att man skall ta ställning till dem: Jörn Svensson frågar mig om ett speciellt ärende. Jag är inte så insatt i det — det är väl Lundafallet det gäller, antar jag — att jag är beredd att ta en diskussion om vad som hände i det sammanhanget. Men jag vill ändå sätta ett litet frågetecken för Jörn Svenssons påstående att en enskild tjänsteman blev fälld för ett brott som övriga i nämnden också begick. Det var väl ändå så, Jörn Svensson, att den lägre tjänsteman som det talas om var föredragande i ärendet och på eget initiativ hade tillfört handlingarna ett tidningsklipp ur Sydsvenska Dagbladet, där det sades att universitetet i Bremen var ett förfärligt dåligt universitet. För den åtgärden blev vederbörande fälld och inte för någonting annat. Jag tycker inte att detta ärende är särskilt väsentligt, men jag tror att det var ungefär så. Men korrigera mig om jag har fel på den punkten.

Herr talman! Låt mig börja med att framföra en ursäkt. Jag är medveten Ansvar för funkom att det inte heller i vanliga fall är någon akustisk njutning att lyssna till min röst. Nu, när jag är kraftigt förkyld, är det kanske direkt obehagligt. Jag hade inte trott att jag skulle behöva ta till orda i den här debatten. Men efter att ha läst utskottets betänkande och det särskilda yttrandet av Hans Petersson i Röstånga och Bonnie Bernström samt ha tagit del av Jörn Svenssons på våra bänkar utdelade yrkande, tycker jag att den fullständiga förvirringen har utbrutit. Jag känner ett behov av att se om det går att få litet klarhet i vad det handlar om, vad som skiljer kombattanterna åt och om vi kan enas om någonting vettigt i sammanhanget. Det här handlar i och för sig om två saker. För det första gäller det en stor och viktig fråga, nämligen översyn av formerna för ämbetsansvaret. Men den frågan är alls icke kontroversiell. För det andra handlar det om möjligheterna för människor som anser sig ha blivit kränkta att själva, när åklagaren inte vill det, släpa en tjänsteman inför domstol och åtala honom på egen hand. Det är den frågan som kontroversen gäller. Jag har upptäckt att man kan ha olika meningar om denna frågas betydelse. Jag har tidigare sagt att jag tvivlar på att möjligheten för enskilda att själva åtala tjänstemän i sak har så stor betydelse eller kan tänkas få det i vårt samhälle. På det hela taget är det ändå ganska väl beställt med insynen och övervakningen av myndigheterna. Jag tänker på offentlighetsprincipen, JO och JK-institutionerna, ett väl utbyggt besvärsinstitut osv. Man skall emellertid aldrig slå dövörat till för kritik. Jag har lagt märke till att det i den livliga debatt i detta ämne som förekommer i massmedia finns många — Jörn Svensson har alltså sällskap med åtskilliga utanför denna kammare — som tror att detta med målsägarens rätt att själv åtala är en viktig säkerhetsventil. När de andra garantierna inte klaffar, när vederbörande inte kan få åklagaren att åtala eller när vederbörande inte kan få gehör för sin sak hos JO, är det värdefullt att han ytterst har rätt att åtala själv. Efter att ha funderat på detta har jag sagt mig att det väl inte är någon större skada att ha det enskilda åtalet som säkerhetsventil om alla andra garantier klickar. Om jag har förstått det rätt är denna uppfattning numera också ganska allmänt omfattad i denna kammare. Det är också ett enhälligt utskotts mening. Om det är så återstår bara en fråga, och den är för mig den allra lättaste. Skall vi ha kvar den nuvarande ordningen, där det bara är vissa lägre tjänstemän som kan åtalas av enskilda för sina försummelser? Eller skall vi slopa den gränsdragningen och utsträcka rätten till enskilt åtal till att gälla gentemot alla tjänstemän? Det betyder att en tjänsteman oavsett grad, rang eller plats i hierarkin kan åtalas av enskild målsägare som blir kränkt. För mig är detta en fullkomligt självklar sak. Det finns ingen möjlighet att tillämpa någon annan princip än likhet inför lagen. Skall den lille polistjänstemannen kunna åtalas för ett övergrepp, så skall också länspolischefen eller rikspolischefen kunna åtalas av den enskilde för ett motsvarande övergrepp. Till min häpnad finner jag dock att det i denna för mig solklara fråga uppstått något slags konstig kontrovers. Enligt utskottet bör nämligen skälen prövas för att det nuvarande skyddet, immuniteten mot åtal, skall avse enbart vissa högre ämbetsmän. Något initiativ från riksdagens sida med anledning av yrkandena i detta hänseende är enligt utskottets mening inte erforderligt. Skall man förutsättningslöst pröva skälen för att behålla denna skillnad mellan högre och lägre tjänstemän, eller vad är meningen? Ja, det verkar så. Av det särskilda yttrandet av Hans Petersson i Röstånga och Bonnie Bernström framgår nämligen att de egentligen skulle ha velat skriva att utredningen skall ske med utgångspunkt i att alla tjänstemän skall behandlas lika samt med inriktning på att någon inskränkning i målsägandens talerätt inte skall göras. Men denna ståndpunkt har de till min häpnad tydligen inte fått gehör för hos övriga utskottsledamöter. Till min likaledes stora häpnad har de inte heller dragit konsekvenserna av sin särmening och skrivit en reservation. De har bara som en brasklapp stoppat in sin åsikt i ett särskilt yttrande utan någon som helst praktisk konsekvens. I det läget konfronteras vi med ett nytt yrkande, nämligen det som Jörn Svensson lagt fram. Kärnpunkten i detta yrkande är såvitt jag förstår att kommande bestämmelser måste upprätthålla principen om likhet inför lagen. Bestämmelser som särskilt skyddar eller undantar högre tjänstemän bör avskaffas. Bertil Lidgard sade att han har sympati för detta yrkande. Det har jag med, men jag skulle vilja rösta för ett yrkande som jag har sympati för. Den logiska konsekvensen av denna debatt och dessa något förvirrade skrivningar vore att utskottet självt tog initiativ här i kammaren till att ärendet återförvisades för ny behandling och ny skrivning. Om någon representant för utskottet ställer det yrkandet, skall jag biträda det. I annat fall blir jag tvungen att biträda Jörn Svenssons yrkande. Jag kan inte handla efter principen att ett yrkande skall avslås bara därför att det kommer från en kommunist.
Herr talman! Ett dilemma i denna debatt är att praktiskt taget alla motionärer har yrkat på att få en översyn. Den översynen har regeringen nu aviserat, vilket utskottet också har tagit fasta på. Men för Jörn Svensson innebär det ett problem att utskottet, som han har kritiserat tidigare i denna fråga, går honom till mötes beträffande delar av vad han önskar, nämligen att få en översyn av åtalsreglerna och ett klargörande av vad som är brott i tjänsten. Det viktigaste i denna debatt är att vi får en översyn, vilket också utskottet trycker på. Det är ett mindre bekymmer för mig om det sedan blir ett problem för Carl Lidbom, huruvida han skall rösta med kommunisterna eller med justitieutskottet, dvs. med de andra socialdemokraterna. Carl Lidbom får själv sörja över vilket yrkande han skall stödja. För mig är det tillräckligt att vi får den utredning som aviseras och att det i utredningens direktiv, som jag har tagit del av, ändå finns uttryckt det som jag tycker är viktigt i denna fråga.
Herr talman! Carl Lidbom har själv begärt replik på Bonnie Bernströms anförande, men låt mig säga, när jag nu själv begär replik, att Bonnie Bernström inte är den som skall förebrå Carl Lidbom att han här med de alternativ som finns känner att han bör rösta med oss. Per Gahrton var när det gällde rättsliga principer inte rädd för att rösta på kommunistiska yrkanden, när han tyckte att de hade rätt. Det är en ståndpunkt som man skall hedra. Detsamma gäller i detta fall Carl Lidboms ställningstagande. Det otillfredsställande för Bonnie Bernström är att hon hoppas på någonting som inte står i utskottets betänkande och som i själva verket kan skada, ifall man godtar utskottets betänkande sådant det föreligger. Detta betänkande är så otroligt oklart. Av det får man ingen som helst klar bild av vad utskottet egentligen vill. Utskottet försvarar den rådande ordningen men medger samtidigt att den offentliga kritiken kan göra en översyn befogad. Om man studerar hur det maktpolitiskt verkligen ligger till, grips man mycket lätt av den berättigade misstanken att detta är ett försök att rädda vad som räddas kan. Ett sådant försök bör vi avvärja genom att rösta på ett alternativ med klara principer och utan dunkelheter och tvetydigheter.

Herr talman! Till Bonnie Bernström vill jag säga att arrogans är ett dåligt argument. I detta ärende finns bara en saklig kontrovers kvar, såvitt jag vet, nämligen om möjligheten till enskilt åtal mot tjänstemän skall vara begränsad till lägre tjänstemän eller om den skall gälla gentemot alla tjänstemän. Bör riksdagen göra någon viljeyttring i detta ämne? Sakläget borde vara detta som Bonnie Bernström har skrivit i sitt särskilda yttrande: ”Vi har därvid utgått från att översynen skall ske med utgångspunkt i att alla tjänstemän skall behandlas lika samt med inriktning på att någon inskränkning i målsägandens talerätt inte skall göras.” Det är förträffligt. Tyvärr får vi inte tillfälle att biträda hennes mening, eftersom det här bara gäller en brasklapp i form av ett särskilt yttrande. I utskottsmajoritetens skrivning, som Bonnie Bernström stöder med sin röst, ges inte uttryck för samma inställning. Här lämnas frågan helt öppen, om man skall bibehålla den nuvarande privilegieringen av högre tjänstemän eller inte, något som jag tycker är fel. Bonnie Bernström har således genom sin feghet att avge ett särskilt yttrande i stället för att avlämna en reservation försatt mig i den situationen att jag måste göra sällskap med Jörn Svensson. Men saken är viktigare än sällskapet, det kan jag trösta Bonnie Bernström med.
Herr talman! Jag förebrår inte Carl Lidbom för vilka han röstar med. Jag sade ju klart ifrån i mitt tidigare inlägg att det är Carl Lidboms eget bekymmer. Själv har jag då och då när jag väckt motioner fått sällskap av kommunisterna, och jag är tacksam för det stöd jag får. När det gäller arrogans vill jag till Carl Lidbom säga att han använder samma argument mot mig. I utskottsbetänkandet står det klart och tydligt att en översyn skall ske. Därom råder ingen tvekan. Det vill jag också ha sagt till Jörn Svensson. Samtidigt säger man att man skall överväga andra vägar än att genom inskränkning i målsägandens talerätt tillgodose det skydd mot obefogade åtal eller krav som åsyftats med bestämmelserna. Här har man ändå angett en viljeinriktning. Men vi som avgett det särskilda yttrandet har velat poängtera vad vi ansett vara det väsentligaste i den här frågan om undantagslagen.
Herr talman! Min enda fråga till Bonnie Bernström är: Om ni tycker att det är väsentligt att avskaffa privilegieringen av högre tjänstemän, varför har ni då inte gett uttryck för detta i form av ett yrkande eller en reservation, och varför framställer ni inte ett yrkande här i kammaren? Lev upp till vad ni anser vara väsentligt — det var vad jag ville säga.

Herr talman! Jörn Svensson inledde sitt anförande i den här debatten med att utveckla doktrinen om den liberala rättsstaten. Jag satt i min bänk och nickade bifall till vad han sade ända tills jag upptäckte att han hade missuppfattat den doktrinen på en väsentlig punkt. Från kommunistiskt håll hör vi ju ofta att man där har en helt annan syn på den liberala rättsstaten, att denna doktrin är borgerlig gallimatias. Men vad jag fäste mig vid var att Jörn Svensson hade missuppfattat dess innebörd. Han sade nämligen att staten är den högste suveränen. Det är inte så enligt den liberala rättsstatsdoktrinen. Möjligen är det så enligt motsvarande socialistiska doktrin. Från liberal synpunkt är folket den högste suveränen. Det är folket som är den källa varur makten utgår, inte staten. Förvirringen i den här debatten, herr talman, tror jag till stor del beror på att det finns olika system i olika länder när det gäller att få rättelse till stånd i administrativa beslut. Vi har en del länder, t.ex. de anglosaxiska, där man i mycket stor utsträckning går via domstolsväsendet när man vill ha rättelse gentemot myndigheterna. Man åtalar alltså myndigheterna. I Sverige har vi en annan tradition. Vi har byggt upp ett system som innebär att vi har administrativa domstolar och därmed möjlighet att anföra besvär gentemot myndigheterna. Om man vill ha materiell ändring av myndigheternas beslut kan man överklaga dessa. Det sker då en prövning, både en rättslig prövning och en lämplighetsprövning i förekommande fall, i högre instanser. Detta är det viktigaste instrumentet för att få ändring i sak beträffande myndigheternas beslut. Vi har också ett annat system, som syftar till att garantera att myndigheterna i sitt handlande följer den lagliga proceduren. Jag syftar då på JO-ämbetet. Vi har haft debatt i den här kammaren om just JO-ämbetet, och jag vet att man från vpk-håll vill avskaffa systemet, inte för att få bort kontrollen, utan för att man vill ha ett annat system. Men vi har detta instrument som ett komplement till den administrativa besvärsgången. Slutligen har vi för ett mycket litet antal fall den straffrättsliga proceduren. Men vägen via de allmänna domstolarna är i Sverige, till skillnad från vad som är fallet i många andra länder, inte den huvudsakliga vägen för att få korrigering i offentliga myndigheters beslut. Sedan finns det — det vet alla — många länder där man över huvud taget inte kan få någon ändring i den privilegierade elitens beslut. När vi tar ställning till frågor kring vår rättssäkerhet har vi ofta anledning att fundera något över vilka de ekonomisk-politiska grundvalarna för rättsstaten är. Rättsstaten har utvecklats i samhällen med blandekonomi, med en liberal samhällsstruktur. Men den har aldrig överlevt i samhällen där man infört en socialistisk ordning.
Herr talman! Jag hör till dem som så ofta det är möjligt försöker att lyssna till debatterna i kammaren och rätta mitt ställningstagande efter vad som där framkommer. Att jag nu begärt ordet beror på att jag är en av dem som undertecknat motionen 1978/79:854 med Håkan Winberg som första namn och med bl.a. Bertil Lidgard som medmotionär. Jag känner mycket starkt för de synpunkter som framförts där, och det gör jag även i andra sammanhang än det som nu föreligger. Jag vill gärna citera något ur motionen, där man begär en utredning av frågan huruvida någon form av speciellt ansvar för offentliga funktionärer skall återinföras: ”Offentlig verksamhet har i många fall en helt annan karaktär än vad som gäller inom den privata sektorn. Inom den enskilda sektorn drabbar fel och försummelser av den anställde i hög grad arbetsgivaren. Inom den offentliga sektorn kan det i minst lika hög grad vara allmänheten som drabbas. Allmänhetens intresse av ett korrekt handhavande av den offentliga verksamheten kan med nuvarande system komma att tillmätas mindre vikt. Även allvarliga feli tjänsten kan betraktas som avtalsbrott, som i första hand berör parterna på arbetsmarknaden men inte allmänheten. Det skydd allmänheten har rätt påfordra genom att offentlig tjänsteutövning bedrivs korrekt skulle förstärkas om någon form av offentligt ansvar införs. Att allmänheten kan ha ett intresse av att även privat verksamhet bedrivs korrekt minskar på intet sätt behovet av regler som garanterar det korrekta handhavandet av den offentliga verksamHeten.

Jag har också haft tillfälle att noggrant studera en förödande promemoria från statens ansvarsnämnd, som är mycket kritisk till den nuvarande lagstiftningen och förfarandet i dessa stycken. Vi kommer i nästa vecka att få tillfälle att diskutera medicinalansvaret. Jag har motionerat mot att i nuläget uttunna detta ansvar i analogi med vad som f. n. gäller för andra offentliga tjänstemän och i stället föreslagit återinförande av ämbetsansvaret åtminstone till tidigare nivå för de senare. Justitieutskottets hemställan i betänkande nr 5 innebär avslag på motionen 854. Jag är inte bevandrad i den högre juridiken, men jag vet att riksdagens utskott har ganska varierande praxis beträffande sina skrivningar. ”Utskottet utgår från att den nu nämnda översynen kommer till stånd och att resultatet av den skall ge underlag för en förutsättningslös prövning av om några ändringar i systemet bör vidtas. Härigenom kommer att tillgodoses det önskemål om utredning som framförts i motionen 854 och som utskottet enligt det ovan sagda också ställer sig bakom. Jag kan inte förstå att det finns någon egentlig kongruens mellan detta uttalande och det som står på s. 26, att utskottet hemställer ”att riksdagen beträffande översyn av ämbetsansvarsreformen m.m. avslår motionen 1978/79:854”. Och jag tror inte heller att allmänheten kommer att begripa det sammanhanget. Jag undrar om möjligen utskottets ordförande kan förklara varför utskottet inte använt en formulering om att anse motionen besvarad, utan gått så långt som till att föreslå att motionen avslås.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 5 är ett enhälligt betänkande. Jag hade inte föreställt mig att jag skulle vara tvungen att gå upp och deklarera vad socialdemokraterna anser beträffande detta betänkande och ärendets behandling i utskottet. Jag tycker det finns skäl att peka på att vi i justitieutskottet är mycket strama i våra formuleringar och våra ställningstaganden till motioner. Vi har, herr Biörck i Värmdö, icke för vana att tillstyrka motioner vilkas förslag redan har fallit framåt. Denna tradition i utskottets arbetsordning är anledningen till ordalydelserna.

Av den anledningen har vi tagit ställning dels till frågan om ämbetsansvaret som sådant, dels till frågan om den särskilda åtalsrätten. Jag tror icke det är riktigt att påstå att vi står helt utan åsikt i den här frågan. Vi vet att utredningsdirektiv är på gång. Vi har ingalunda tagit ställning till hur de direktiven skall avfattas när det gäller ämbetsansvaret i dess helhet. Däremot har vi tagit intryck av och ställt oss bakom de synpunkter som finns i den av herr Biörck och andra åberopade motionen 854. Jag vill också påpeka att vi på s. 26 i betänkandet säger att det enligt utskottets mening kan ”finnas anledning överväga andra vägar än att genom inskränkning i målsägandens talerätt tillgodose det skydd mot obefogade åtal eller krav som åsyftats med bestämmelserna. Enligt vad utskottet inhämtat avses den förut nämnda utredningen”- vi har tagit del av direktiven på den punkten — ”bl.a. att få i uppdrag att överväga ändringar i den riktningen. Samtidigt bör enligt utskottets mening prövas skälen för att ett sådant skydd avser enbart vissa högre ämbetsmän.” Vi ifrågasätter alltså detta. Av den anledningen tillstyrker vi en utredning och väntar oss att den mycket snart kommer fram med sina resultat. Och vi har icke tagit ställning på annat sätt än att vi ställt oss bakom direktiven på denna punkt såsom vi sett dem.
Herr talman! Jag fick nu svar av Lisa Mattson, som sade att justitieutskottet skriver stramt. Det är uppenbart — men samtidigt litet överraskande med hänsyn till utskottsordförandens koncilianta väsen — att justitieutskottet är stramare än t.o.m. riksdagens konstitutionsutskott. När folk ute i landet kommer och frågar mig varför jag har röstat för avslag på min egen motion får jag väl hänvisa till att det beror på att justitieutskottet är så stramt.

Herr talman! Jag deltar inte i den här debatten med anspråk på att vara expert på de lagtekniska finesserna. Däremot har jag, liksom många andra som deltog i beslutet om den här lagstiftningen för några år sedan, tagit intryck av den offentliga debatt som har förts. Jag anser att den reaktion som finns bland många människor — även om den ur lagteknisk synpunkt kan vara mindre befogad — är en sådan inträffad händelse som vi bör ta hänsyn till. Mot den bakgrunden hade jag väntat mig en —i ett annat avseende än vissa personer här talat om — stramare skrivning i utskottsbetänkandet med klart uppdrag när det gäller den utredning som skall ske. Jag ifrågasätter verkligen inte att en utredning är nödvändig för att förbereda ett lämpligt beslut, men det borde ha angivits klart att den utredningen skulle ske skyndsamt och att man skulle utgå från vissa principer, som t.ex. det som Carl Lidbom har pekat på — likhet inför lagen. Jag har nu läst utskottsbetänkandet, och jag har lyssnat till debatten. Det har avslöjats många svagheter i underlaget till förslag till beslut och i förslaget till det beslut som vi nu inbjuds att fatta. Jag tycker att det allra bästa vore om vi kunde få en återförvisning till utskottet, så att utskottet fick möjlighet att komma tillbaka med en bättre skrivning, som kunde ge underlag för ett helst enhälligt beslut här i riksdagen. Därför ber jag, herr talman, att få yrka återförvisning till utskottet. Om det inte blir beslutet i kammaren i dag, kommer jag också att rösta på Jörn Svenssons yrkande.

Herr talman! När det gäller klämmarna och beslutsmeningarna i utskottets betänkande skulle jag vilja säga, att det ankommer på utskotten att lägga fram förslag på vilka man kan ställa propositioner. Och propositioner ställs som bekant på avslag av eller bifall till det yrkande som är för handen. Det finns inte utrymme för något jamsande hit och dit i själva beslutsmeningen. I övrigt vill jag, i anledning av det återremissyrkande som nu har framställts, säga att det här problemet kanske ter sig mycket enkelt för många människor. Det ter sig som om det gick att lösa med ett pennstreck — dvs. man drar ett pennstreck över en bestämmelse i lagen och så finns den inte längre. Men låt mig ta fram ett remissyttrande i sammanhanget, nämligen personalorganisationen TCO:s remissyttrande. Där säger man å ena sidan att den här olikheten mellan tjänstemän skall avskaffas. Å andra sidan säger man ungefär att man skall finna en ny metod att i beslutsfunktionen skapa någon sorts trygghet för tjänstemän mot vad som kan anses obefogat. Jag vet inte om man kan göra det. Det finns vissa förslag på olika håll i den här frågan. Men vad som är besvärligt och som jag vill peka på, är att en sådan formulering som den vi har i lagstiftningen är underlag för ett anställningsavtal. Vi får alltså in personalorganisationerna i bilden som våra förhandlingspartners om vi vill ändra i lagstiftningen. Det är därför man inte kan avgöra det hela med ett pennstreck. Man måste gå till utredning och undersöka alla konsekvenser på lagstiftningsområdet, på anställningsområdet och vad det nu kan bli fråga om. Jag kan inte finna, herr talman, att vi inom utskottet har sådana utredningsresurser att vi skulle kunna klara en sådan sak vid en återremiss. Det är problem som ligger långt utanför de möjligheter ett utskott normalt har. Därför yrkar jag att ärendet skall avgöras i dag.

Herr talman! Det är sällan debatter artar sig på det sätt som den här debatten har gjort i dag i kammaren. Här går splittringar inom partierna klart i dagen, men låt oss inte diskutera det utan saken. Jag begärde ordet när Birgitta Dahl gjorde sitt inlägg, där hon hävdar att hon inte är juridisk expert — och det tror jag. Men vad man kan förvänta sig av Birgitta Dahl är att hon skall vara hemma i riksdagsspråk, riksdagspraxis. Att i det här läget tala om att återförvisa ärendet till utskott är tämligen meningslöst, eftersom frågan nu ligger i regeringens händer och utredningsdirektiv kommer att vara klara vilken dag som helst. Om utskottet skulle behandla frågan på nytt skulle det förmodligen ta längre tid än det tar att klara av frågan i regeringskansliet. Dessutom: Om nu Birgitta Dahl inte till hundra procent var nöjd med det utskottsbetänkande som ligger på riksdagens bord, kunde hon ha instämt i mitt anförande för att klargöra var hon egentligen står i den här frågan.

Herr talman! Eftersom jag är med på en av de motioner som kräver förändringar vad gäller de bestämmelser som kallas undantagslagen, vill jag säga ett par ord med anledning av den uppkomna debatten. Det hade naturligtvis varit mest tillfredsställande om riksdagen i dag kunnat ta ställning till en lagtext och rösta för den. När jag har gått igenom saken i dess helhet, har jag vid närmare eftertanke funnit att det skulle vara ganska ogörligt. Jag har förståelse för justitieutskottets ståndpunktstagande. Jag tycker det är rimligt, när en utredning nu är på gång, som har till uppgift att ta upp just den här frågan, att vi i riksdagen inväntar utredningsresultatet innan vi tar definitiv ställning. Sedan har det uppkommit diskussion om vilka formuleringar som man skall ansluta sig till — justitieutskottets eller de formuleringar som finns i vpk:s särskilda yrkande. Jag för min del kommer — trots att jag naturligtvis i och för sig instämmer i att vi skall upprätthålla principen om likhet inför lagen, som det står i vpk:s yrkande — att rösta med justitieutskottet, bl.a. beroende på den mening i vpk-yrkandet där det står att bestämmelser som särskilt skyddar eller undantar högre tjänstemän bör avskaffas. Ja, det är riktigt i princip, det tycker jag. Men jag tror att det finns vissa särskilda områden där det är i rättsintressets tjänst att vi har vissa särbestämmelser. Det gäller bl.a. vad som anges på s. 7 i justitieutskottets betänkande, där man återger vissa regler direkt från regeringsformen, som säger att ledamot av högsta domstolen eller regeringsrätten kan åtalas endast direkt i högsta domstolen av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern. Det gäller också särskilda regler för åtal mot riksdagens ombudsmän och justitiekanslern. Det finns några sådana alldeles speciella områden där jag tror att det är i rättssäkerhetens intresse att bibehålla vissa särbestämmelser. För den skull är jag nöjd med att en utredning nu är på gång. Det finns ingenting som säger att några särskilda rättsförluster skulle behöva uppkomma under den, förutsätter jag, förhållandevis korta tid som går åt för att klara ut de speciella problem som finns i sammanhanget.
Herr talman! Låt mig med anledning av den uppkomna situationen deklarera att det återremissyrkande som har ställts och som ju kommer upp först i voteringen kommer att stödjas av vpk. Vinner det inte erforderlig andel av rösterna för att gå igenom, kvarstår vårt särskilda yrkande.
Herr talman! Jag vill bara i korthet säga att det inte finns många ärenden som behandlats så seriöst som detta. Jag tänker på alla de instanser vi har tillfrågat om deras erfarenheter, alla studier vi ägnat åt remissyttrandena och den diskussion som sedan har förts i utskottet. Dessutom har vi varit i nära kontakt med dem som skriver utredningsdirektiven. Vi har icke tagit ställning — jag vill betona det — till ämbetsansvaret som sådant. Det anser vi att det skall vara en förutsättningslös utredning om, och det har vi också sagt i utskottsbetänkandet. Vi har ställt oss bakom de motioner som behandlats, vi har sett direktiven, och på de socialdemokratiska ledamöternas vägnar i justitieutskottet hemställer även jag att ärendet, som har beretts mera seriöst än de flesta andra ärenden, avgörs i dag.